Herr talman! Vi skall nu behandla lagutskottets betänkande 1994/95:LU16 Ny marknadsföringslag. Detta är ett förslag till ny marknadsföringslag som ersätter 1975 års marknadsföringslag. I stort sett är vi överens om detta förslag från utskottet. Utskottet har vid behandlingen av detta ärende gjort vissa förändringar, bl.a. har tiden för ikraftträdandet flyttats från den 1 juli 1995 till den 1 januari ett yrkande i vår motion från Centern, L16. Det är viktigt att dessa förändringar vad gäller "faktureringar av obeställda varor" är gjorda med tanke på den stora olägenhet de har medfört för många näringsidkare. Många företag har upplevt det mycket irriterande att de erhållit fakturor eller orderbekräftelser för varor som de inte har beställt. Det gäller inte minst påstådda beställningar av annonsering i olika kataloger. I de fallen har det regelmässigt skickats ut fakturor eller orderbekräftelser innan någon produkt har färdigställts. Just detta har jag själv utsatts för av flera aktörer, då jag tidigare skött administrationen åt ett mindre företag. Under de år jag arbetade med detta erhöll jag åtskilliga fakturor och orderbekräftelser. Vid flera tillfällen var det svårt att nå dessa företag, och vid kontakt var de dessutom vid flera tillfällen mycket otrevliga för att vårt företag inte ville godkänna deras försök att tvinga oss att annonsera i deras katalog. Det är därför med stor tillfredsställelse jag kan konstatera vad utskottet skriver: "Enligt utskottets mening föreligger ett behov av lagstiftning som kan motverka negativa säljmetoder i form av fakturaskojeri på ett effektivare sätt än vad straffbestämmelserna i brottsbalken och generalklausulen om otillbörlig marknadsföring kan göra. Utskottet förordar att regeringen snarast möjligt framlägger ett förslag till rättslig reglering i nu angivet syfte." Med den skrivningen har vi fått en del av vår motion tillgodosedd. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3 om diskriminerande reklam, som behandlar resten av vår motion. Vi i Centern tycker att vi nu är mogna att gå vidare med att förbjuda diskriminerande reklam. I vår motion har vi tagit upp detta. Man kan inte välja bort reklamen. Den möter vi överallt - i tidningar, på TV och på annonspelare. Därför tycker vi att det är extra angeläget att vi från samhällets sida sätter gränser och visar att vi inte accepterar vilken reklam som helst. Samhället måste reagera kraftigare på reklam som är kränkande och nedvärderande. Vi anser att övertrampen i dag är värre än tidigare. Det förekommer inte bara reklam där kvinnor framställs på ett kränkande sätt, utan det är inte heller ovanligt med etniskt och religiöst kränkande reklam i vissa sammanhang. Vi har i dag nått den gräns där lagstiftning mot kränkande reklam känns påkallad. Vi måste sätta gränser för vad vi tillåter. Lagstiftning är inte tillräckligt. Vi måste fortsätta med opinionsbildning. Lagreglering och självsanering skall inte ställas mot varandra utan ses som kompletterande varandra. En lagreglering kommer bara åt de grövsta övertrampen. Även med en lagstiftning har branschen ett ansvar att diskutera och skapa normer för god reklamsed. I Norge där man sedan lång tid har lagreglering har man goda erfarenheter av just denna kombination av lagstiftning och egenåtgärder. Inte minst med tanke på en ökad internationalisering är det viktigt att försöka få en enhetlighet i de gränser och kriterier vi ställer för vad som är tillåtet respektive övertramp. Sverige har genom olika internationella konventioner åtagit sig att motverka diskriminering av olika slag. Övriga nordiska länder har genom lagstiftning möjligheter att ingripa mot diskriminerande reklam. Sverige borde därför eftersträva att vi uppfyller våra internationella åtaganden inom detta område. Därför bör regeringen tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att ytterligare bereda frågan och föreslå reglering mot diskriminerande reklam. Herr talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag skall först be att få yrka bifall till reservation 2 avseende mom. 9. När vi nu står i begrepp att fatta beslut om en ny marknadsföringslag tycker jag att det är beklagligt att regeringen inte har orkat föreslå lagstiftning mot diskriminerande reklam. Redan för 20 år sedan väcktes ett antal motioner med förslag till lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. 1975/76 års riksmöte gav regeringen i uppdrag att komma med ett sådant lagförslag. Därefter har ärendet - som jag ser det - dragits i långbänk med hjälp av kommittébetänkande, rapporter och slutligen Civildepartementets promemoria Diskriminerande reklam som kom till den slutsatsen, att skäl talar för att i lag införa möjligheter att ingripa mot diskriminerande reklam. Vänsterpartiet delar den uppfattningen. Det finns ett klart behov av lagstiftning inom området. Många människor känner sig kränkta av framställningar av kvinnor som rena sexualobjekt. Reklam som innehåller inslag av diskriminering på grund av ras och religion har också börjat förekomma, om än i begränsad omfattning hittills. Alla dessa reklammetoder är fullständigt oacceptabla i vårt samhälle. Sverige har, som Birgitta Carlsson nämnde i sitt anförande, genom olika internationella konventioner åtagit sig att motverka diskriminering av olika slag. Vi lär oss obestridligen att bemöta människor utifrån hur de framställs. Reklam bevarar ofta föråldrade kvinnobilder. Personligen är jag hjärtligt trött på reklam där kvinnor framställs som okunniga fjollor - det är alltså fråga om ett klart könsrollsbevarande. Jag är också oerhört trött och less på den alltmer förekommande sexualiserade reklamen. Jag vet inte om ni minns reklamen i TV för Palmolive för ett par år sedan. Inslaget bara droppade in i vardagsrummet. En ung vacker flicka höll upp en tvålflaska som var formgiven som en penis. Den sprutade skum över hela hennes kropp. Detta skum ringlade sig som en orm över kroppen. Det reklaminslaget upprörde mig och många andra kvinnor. Vi kände oss djupt kränkta. Reklam riktar sig oftast till ungdomar, barn och kvinnor. Det handlar om människor som är lättpåverkade för att de är unga och på väg att hitta en identitet och det handlar om oss kvinnor som faktiskt har ett omättligt behov av att tillfredsställa just andras behov. De grupper som reklamen oftast riktar sig till är de grupper som lättast tar åt sig av exempelvis könsdiskriminerande mönster. Jag tror förresten inte heller att männen tycker att det är särskilt roligt att utnyttjas i reklam för exempelvis Tipstjänst. De sitter i en skitig - förlåt uttrycket TV:n och bara väntar på att Tipsextra skall börja. Männen talar dock inte om att de känner sig kränkta. Det kan bero på att männen inte är lika vana vid att uttrycka känslor som vi kvinnor är. Herr talman! Som jag inledningsvis nämnde har behov av lagstiftning mot diskriminerande reklam påtalats vid flera tillfällen sedan en lång tid tillbaka. Det har väckts motioner i riksdagen. Det har kommit rapporter från Konsumentverket, och det har inte minst förekommit opinionsyttringar från olika organisationer, framför allt från kvinnoorganisationer. Från näringslivets sida har man emellertid hela tiden varit starkt kritisk till en sådan lagstiftning. Om man är litet konspiratoriskt lagd kanske man kan ana att näringslivets etiska råd inrättades av rädsla för lagstiftning. Därmed ansåg man att näringslivets egna åtgärder skulle vara tillräckliga. Det har nu gått nästan sex år sedan rådet inrättades. Det har säkert åstadkommit en hel del; det erkännandet tycker jag att rådet skall ha. Men det går inte att bortse från det faktum att den kränkande och diskriminerande reklamen finns kvar. Den har blivit alltmer påträngande. Den dyker upp i våra TV-apparater i våra hem vid snart sagt alla tider på dygnet. Om man från statsmakternas sida klart säger ifrån att vi i vårt samhälle inte tolererar diskriminerande reklam och att sådana reklammetoder kan leda till förbud i domstol finns det säkert anledning att anta att näringsidkarna blir mer försiktiga i valet av marknadsföringsmetoder. Lagstiftningen har ju också ett preventivt syfte. Att det krävs en grundlagsändring för att man skall kunna ingripa mot diskriminerande reklam har klargjorts av konstitutionsutskottet. Det böjer jag mig självfallet för. Men jag anser att det inte får utgöra något hinder för att en lagstiftning äntligen kommer till stånd. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning mot diskriminerande marknadsföring och med förslag till den grundlagsändring som kan bli nödvändig på grund av denna lagstiftning. Det blir i så fall inte första gången som man ändrar grundlagen för en angelägen sak. Enligt min mening är det inte nödvändigt att använda ytterligare pengar och tid för en parlamentarisk utredning, som Centerpartiet yrkar. Frågan har faktiskt utretts i 20 år. Jag avslutar med att än en gång yrka bifall till reservation 2, mom. 9.

Herr talman! Reklam påverkar. Jag tänker på alla dessa trådsmala tjejer som vi ser i reklamen och på det slanka skönhetsideal som inte många kan uppnå. Som ung tjej vill man bli som dem och uppnå detta skönhetsideal. Dessa modeller är nästan som en del av dem själva. Många tjejer har på grund av reklamens påverkan faktiskt drivits till anorexi eller bulimi. De får ett sämre självförtroende eftersom de inte kan leva upp till detta skönhetsideal. Reklam påverkar på många olika sätt. Skönhetsidealet är en sida. Vi människor är inga maskiner som kan sålla bort det som är dåligt med reklam. Man kan inte säga: Det här angår inte mig; jag påverkas inte. Vi är människor och inte maskiner, och vi påverkas. Reklamen utgör i många fall en sorts livsstilspropaganda. Många människor, inte minst unga, saknar både kraft och förmåga att värja sig emot den. Dessutom översköljs vi av reklam som ibland har en sådan intensitet att den riskerar att kränka människors integritet. Vi i Miljöpartiet vill att regeringen tillsätter en utredning som kommer med förslag om hur man kan minska kränkningar av människans integritet och öka möjligheterna för människorna att slippa reklam. Dessutom vill vi att utredningen skall titta på hur den livsstilspropaganda som sköljer över vuxna, barn och ungdomar påverkar normer och beteenden i samhället. Då tänker vi bl.a. på konsumtionen. Tanja Linderborg, från Vänsterpartiet, har sagt det mesta som jag skulle vilja säga när det gäller diskriminerande reklam. Vi vill, precis som Vänsterpartiet, att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning mot diskriminerande marknadsföring och förslag till de grundlagsändringar som kan bli nödvändiga på grund av denna lagstiftning. Precis som Tanja Linderborg påpekade har det i många sammanhang visat sig att man har kunnat ändra grundlagen när det har gällt en angelägen lagstiftning. Och att förbjuda diskriminerande reklam är verkligen angeläget. Vi kan titta på andra länder, t.ex. nordiska länder. De har i dag en lagstiftning som gör att man kan ingripa mot könsdiskriminerande reklam. I grund och botten handlar detta om principen om alla människors lika värde. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, som är gemensam med Vänsterpartiet, och till reservation nr 4. Vi kommer från Miljöpartiet att återkomma angående den motion som handlar om hur vi kan få en miljövänligare konsumtion och om hur vi som konsumenter kan få fullständig information om de varor som vi köper, delvis även i marknadsföringen. Tack!

Herr talman! Marknadsföringslagstiftningen syftar, enligt oss socialdemokrater, till att stärka konsumenternas ställning. Redan under 1970-talet vidgades synen på konsumenternas roll. Konsumenterna hade i lagstiftningen tidigare främst uppmärksammats som användare och brukare av varor och tjänster. Nu vidgades synen på konsumenternas roll. Det var bl.a. konsumenternas ökade köpkraft, utbudet av varor och tjänster, den omfattande reklamen och svårigheterna för konsumenterna att överblicka utbudet och värdera olika alternativ som låg bakom ambitionshöjningen i konsumentskyddslagstiftningen. Sedan mitten av 1970-talet, då den nu gällande marknadsföringslagen tillkom, har utvecklingen mot en alltmer svåröverskådlig och komplicerad marknad tilltagit. Den ökande internationaliseringen och EU inträdet har skärpt konkurrensen på marknaden. Såväl konkurrenslagstiftningen som marknadsföringslagstiftningen är i behov av en modernisering och en anpassning till de nya förhållandena. Konkurrenslagstiftningen har nyligen reformerats. Nu går vi vidare med marknadsföringsområdet. Den nya lagen syftar till att främja konsumenternas och näringsidkarnas intressen i samband med näringsidkarnas marknadsföring av varor, tjänster och andra nyttigheter samt att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Herr talman!

I mål om marknadsstörningsavgifter har Konsumentombudsmannen primär talerätt. Om Konsumentombudsmannen inte utnyttjar denna talerätt kan enskilda näringsidkare som berörs av överträdelsen och en sammanslutning av näringsidkare föra talan i målet. Herr talman! Låt mig nu kommentera de fem reservationer som har fogats till betänkandet. Den första handlar om efterbildningar. Reservanten anför att det skall vara en produkts funktion, kvalitet, säkerhet samt miljö och hälsoanpassning som bör beaktas när man bedömer om konsumenten vilseleds. Reservanten menar att regeringens förslag bör kompletteras i detta syfte och att vilseledande efterbildningar inte får användas vid marknadsföring. Det är enligt svensk rätt i princip tillåtet att efterbilda en annan näringsidkares prestationer, kännetecken eller andra objekt när det efterbildade objektet inte är skyddat enligt den immaterialrättsliga speciallagstiftningen. Det kan gälla både patentregler och varumärkesskydd. Att använda en sådan efterbildning vid marknadsföring kan emellertid utgöra otillbörlig marknadsföring om efterbildningen används på ett vilseledande sätt. Regeringens förslag innebär att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända eller särpräglade produkter, såvida det inte rör efterbildningar som huvudsakligen har som syfte att göra produkten funktionell. I den senare delen innebär detta att t.ex. reservdelar till välkända bilmärken kan tillverkas och säljas av andra än bilfabrikanter och deras auktoriserade återförsäljare. För övrigt är det föreslagna förbudet utformat så att det faller inom ramen för marknadsdomstolens praxis, och det ligger även i linje med Utskottet anser att regeringens förslag i sak överensstämmer med yrkandet i motion L18, som därmed får anses tillgodosett. Herr talman! Jag vill göra några ytterligare kommentarer i fråga om den diskriminerande reklamen, som tas upp i reservationerna 2 och 3 och som redan har tagits upp i debatten. I flera motioner framförs krav på skärpt lagstiftning mot diskriminerande reklam och att riksdagen skall ge regeringen till känna att man bör återkomma med ett sådant förslag. Med diskriminerande reklam brukar i första hand avses könsdiskriminerande reklam, varvid man skiljer på kränkande och schabloniserande reklam. Typiska exempel är bilder där kvinnan utnyttjas som blickfång eller som utnyttjar sexuella anspelningar och ger löften som inte har med produkten att skaffa. Diskriminerande reklam kan också gälla framställningar som återspeglar ett föråldrat könstänkande liksom reklam i fråga om ras, religion, nationalitet, m.m. Någon lagstiftning som gör det möjligt att ingripa mot könsdiskriminerande eller annan diskriminerande reklam finns i dag inte. Regeringen lägger heller inte nu fram någon ny lagstiftning med förbud mot diskriminerande reklam. En sådan lagstiftning kan inte införas utan grundlagsändringar. Det innebär att det för ett ingripande mot diskriminerande reklam också i fortsättningen skall krävas att åtgärden är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Lagutskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna i denna fråga, utan anser att reklam med inslag av diskriminering i olika former är helt oacceptabel. Genom konstitutionsutskottets yttrande är det klarlagt att en laglig möjlighet till ingripande mot diskriminerande reklam kräver grundlagsändringar som innebär inskränkningar i tryckfrihetens och yttrandefrihetens grundvalar. Mot denna bakgrund bör enligt lagutskottets mening lagstiftning komma i fråga endast om detta framstår som det enda alternativet för att komma till rätta med det här stora problemet. Utskottet anser att situationen för närvarande inte kan anses vara så allvarlig att inskränkningar av de grundlagsfästa rättigheterna oundgängligen behövs för att komma till rätta med problemen vad avser diskriminerande reklam. Bl.a. bör det vara möjligt att skärpa de insatser som sker genom egenåtgärder inom näringslivet, t.ex. genom Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. Andra former av diskriminerande reklam tas upp av Marknadsetiska rådet, som är ett överbranschetiskt råd som behandlar frågor av principiell karaktär. Utskottet konstaterar också att regeringen noga kommer att följa utvecklingen. Om inte näringslivets egenåtgärder kan stävja den diskriminerande reklamen finns det enligt regeringen anledning att på nytt ta upp frågan om åtgärder mot denna. Herr talman! Reservation 4 handlar om en utredning om reklamens påverkan. Motionären vill att regeringen, bl.a. mot bakgrund av att marknadsföringen blivit mer internationell och gränsöverskridande, tillsätter en utredning bl.a. med uppgift att ge förslag om hur man kan minska kränkningar av människors integritet och öka deras möjligheter att slippa reklam t.ex. i TV och radio, m.m. Utskottet konstaterar att det genomförs en rad forskningsprojekt inom ramen för konsumentforskningen. I den mån dessa projekt skulle påvisa ett behov av ytterligare utredningar utgår utskottet från att Konsumentverket eller regeringen tar erforderliga initiativ härtill. Herr talman! I reservation 5 behandlas frågan om bevisbördan i marknadsföringsmål. Motionärerna vill att det skall införas en regel om omvänd bevisbörda i marknadsföringsmål. Motionärerna anser att det behövs en sådan regel beträffande vederhäftighet när det gäller sakuppgifter i marknadsföringen. Utskottet anser i likhet med regeringen att det inte bör införas någon regel om omvänd bevisbörda i dessa mål. Många bevisbördeproblem är invecklade och inte lämpade för en enkel anvisning i lagstiftningen. Frågorna avgörs också enligt utskottets mening bättre av de rättstillämpande organen. Att i dessa fall lagreglera en enda bevisregel, som dessutom är oomtvistad och väl etablerad som i detta fall, kan leda till svårigheter och framstår som helt onödigt. Herr talman! Fakturaskojeri förekommer tyvärr på så sätt att en företagare eller privatperson faktureras utan att ha beställt en vara eller en tjänst. I ett antal motioner tas denna fråga upp. Marknadsföringsutredningen föreslog en katalogregel som innebär ett uttryckligt förbud mot att skicka fakturor och liknande handlingar och därigenom vilseleda mottagaren i fråga om att beställning har skett eller om att betalningsskyldighet föreligger, s.k. fakturaskojeri. Regeringen anser att en uttrycklig regel om detta inte är motiverad. I den mån ett sådant förfarande är att bedöma som marknadsföring bör det enligt regeringens mening kunna förbjudas med stöd av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring. Vid en uppvaktning inför lagutskottet har företrädare för Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté framfört liknande synpunkter som motionärerna. Liknande synpunkter har också framförts av Sveriges Köpmannaförbund, Motorbranschens Riksförbund, Företagarnas Riksorganisation och Grossistförbundet Svensk Handel. Negativa säljmetoder utgör ett allvarligt problem såväl på konsumentområdet som i relationerna mellan näringsidkare. Stora ansträngningar görs därför också från olika branschorganisationers sida för att komma till rätta med de problem som vissa oseriösa näringsidkare förorsakar. Visserligen kan det i en del fall vara möjligt att komma åt de här problemen med hjälp av brottsbalkens bestämmelser om bedrägeri, men då krävs att det går att styrka skada hos mottagaren samt vinning och uppsåt hos näringsidkaren. Herr talman! Mot bakgrund av den uppmärksamhet som under lång tid ägnats åt problemet med fakturaskojeri borde regeringen enligt utskottets mening ha behandlat frågan mer utförligt i propositionen. Utskottet anser att det finns ett behov av lagstiftning som kan motverka negativa säljmetoder i form av fakturaskojeri på ett effektivare sätt än vad straffbestämmelserna i brottsbalken och generalklausulen om otillbörlig marknadsföring kan göra. Utskottet förordar att regeringen snarast möjligt lägger fram ett förslag till rättslig reglering i syfte att komma till rätta med det angivna problemet. Herr talman! Utskottet föreslår att den nya marknadsföringslagen träder i kraft först den 1 januari 1996, vilket är ett halvt år senare än vad regeringen har föreslagit i propositionen. Det är önskvärt att den ovan förordade rättsliga regleringen mot negativa säljmetoder kan träda i kraft samtidigt med den nya marknadsföringslagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt förlänga debatten mycket, men jag tyckte jag hörde Bengt Kronblad säga att problemen med den kränkande reklamen inte var så allvarliga. Jag har då en fråga: Var går gränsen någonstans, Bengt Kronblad? Hur mycket skall vi tolerera innan vi vågar anta en lagstiftning i likhet med vad man har gjort i de andra nordiska länderna?
Herr talman! Jag ser mycket allvarligt på det som omnämns här. Det måste vara fråga om ett hörfel, för jag nämnde i mitt anförande att vi ser allvarligt på frågan.

Herr talman! Vi kristdemokrater sitter ju inte med i lagutskottet, men vi ansluter oss ändå till reservation 2 under mom. 9. Vi tycker att det är olyckligt att man inte har kunnat lösa frågan om diskriminerande reklam. Jag är personligen fullständigt övertygad om att tiden nu är mogen för att lagstifta i det här hänseendet. Det är möjligt att vi ännu inte riktigt har nått den absoluta smärtgränsen, men tendensen är fullständigt entydig. Jag är alldeles övertygad om att näringslivet inte kommer att klara det här. I det massmediala brus som gäller i dessa tider måste man utnyttja ganska osedvanliga medel för att höras och synas. Man tänjer gränser, man överträder tabu. Vad som på något sätt fick mig att vakna upp var Hennes & Mauritz reklam på senhösten. En mycket ung flicka användes då i reklamen på ett sätt som gör att jag fortfarande inte riktigt begriper vad det var man ville väcka intresse för. Det måste ha varit dunkla krafter som man var ute efter, och det var på något sätt utomordentligt stötande. Det finns anledning för lagstiftarna att ligga steget före och inte komma 10-15 år efteråt och försöka reparera saker och ting som kanske då inte är så alldeles lätt att hantera. Den här frågan har som sagt stötts och blötts i ett oändligt antal år, och i mångt och mycket har man i slutändan hängt upp sig på att det krävs en grundlagsändring. Det må så vara att konstitutionsutskottet har sagt att det är på det viset. Personligen är jag fullständigt övertygad om att det inte är så. När jag går igenom grundmaterialet i ärendet tycker jag mig kunna se att oberoende jurister säger att det inte krävs någon grundlagsändring, under det att politiker säger att en sådan krävs. Vid en hearing som Civildepartementet ordnade i de här frågorna den 27 september 1993 formulerade en ung jurist, jur. kand. Cecilia Beck-Friis, det här ganska rätt upp och ner. Det skulle vara skönt om man någon gång började avmystifiera tryckfriheten. Det är fullständigt självklart att vi skall ha yttrandefrihet i det här landet och att det är en grundpelare i en demokrati, men det skall liksom inte ske till vilket pris som helst - jag skall dock inte nu dra in barnpornografi och annat som vi behöver dras med av det här skälet. Cecilia Beck-Friis säger så här: "Slutsatsen av denna remisskritik måste alltså bli att könsdiskriminerande reklam är en grundlagsskyddad rättighet. Jag tyckte att det lät absurt. Så jag forskade efter vad grundlagar och förarbeten till grundlagarna säger. Tryckfrihetsförordningen kom 1949.

Fru talman! Jag skall inte replikera så mycket mot Rolf Åbjörnsson, men jag vill gärna med bestämdhet hävda att det här är mycket allvarligt och att vi med noggrannhet måste följa frågan. Det har också regeringen skrivit i sin proposition och utskottet understrukit. Det är också viktigt att slå vakt om grundlagens intentioner och de rättigheter som det där stadgas om. Men den egentliga anledningen till att jag begärde ordet var att Rolf Åbjörnsson sade att vi inte skall behöva vänta så länge. Han hade just läst om Hennes & Mauritz, och jag förstår att Rolf Åbjörnsson tillsammans med övriga kds-ledamöter först nu har vaknat upp inför detta. Det skulle inte behöva ta 15 år. Jag vill erinra om att propositionen är underskriven av regeringens nuvarande civilminister Marita Ulvskog. Fram till för sex och en halv månad sedan fanns det en annan civilminister vid namn Inger Davidson, och hon skulle ha haft möjlighet att ordna det här som minister i den dåvarande regeringen.

Fru talman! Den nya marknadsföringslagens syfte är, i likhet med den gamla, att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter - dvs. varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter - och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Det är ca 20 år sedan riksdagen hade att ta ställning till en marknadsföringslag. Under de år som förflutit sedan 1975 har nya erfarenheter vunnits, och en praxis utifrån den då antagna marknadsföringslagen har utvecklats. Genom anslutning till vissa internationella konventioner och vårt nyvunna medlemskap i den europeiska unionen har Sverige också åtagit sig att i viss utsträckning följa internationell och/eller europeisk norm och praxisbildning när det gäller etiken inom marknadsföringens område.

Vid sidan av det gamla systemet med vitessanktionerade generalklausuler, som nu behålls, tillförs också regler med konkreta förbud mot respektive krav på vissa marknadsföringsåtgärder. Skadeståndssanktionen mot näringsidkare utvidgas och möjligheten att utdöma s.k. marknadsstörningsavgift öppnas. Processordningen i mål enligt marknadsföringslagen renodlas på så sätt, som har sagts här tidigare, att Stockholms tingsrätt blir den enda och första instansen medan Marknadsdomstolen blir den andra och sista instansen. Lagutskottet ställer sig i huvudsak bakom regeringens förslag till ny marknadsföringslag. På vissa punkter, fru talman, har dock ett enigt utskott intagit avvikande mening genom några tillkännagivanden. Därutöver förekommer några reservationer och ett kortfattat särskilt yttrande från de borgerliga partierna, som ansluter sig till ett motsvarande borgerligt yttrande i justitieutskottet angående den principiella synen på förekomsten av s.k. partssammansatta specialdomstolar, i detta fall alltså Marknadsdomstolen. Nu ville, som vi har hört, regeringen inte gå lika långt som Marknadsföringsutredningen i dess förslag 1993, nämligen till att också infoga en bestämmelse som förbjuder förekomsten av s.k. fakturaskojeri, dvs. vilseledande om betalningsskyldighet för icke beställda varor eller tjänster. Detta är ett betydande problem, fru talman, som årligen framför allt åsamkar näringslivet stora kostnader och som inte tillräckligt effektivt visat sig kunna beivras med stöd av brottsbalkens bedrägeriparagraf. Förhållandet har länge påpekats av näringslivets organisationer liksom av bl.a. oss moderater, inte minst genom ett flertal motioner, och det är därför glädjande att riksdagen nu, genom tillkännagivandet hos regeringen, inskärper behovet av en starkare reglering i detta hänseende. tydligt skall anges att årsomsättningen i vissa närmare angivna fall får uppskattas till ett skälighetsbelopp. de justeringar och tillägg som påfordras och den omställningstid som näringsidkarna med den nya lagen kan behöva, att ikraftträdandet flyttas fram från den 1 Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 16 och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.

Fru talman! Det känns bra att vi har kommit så långt att riksdagen i dag kan ta ställning till en ny marknadsföringslag. Jag tror att det är en positiv sak för alla inblandade parter, men framför allt för konsumenterna, att vi får ett regelverk som är tydligare och att sanktionssystemet skärps. Eftersom förslaget togs fram under min tid på Civildepartementet har jag inga problem med att ställa mig bakom huvuddragen i betänkandet, men det finns ett område som jag inte var nöjd med då och som jag inte heller nu är nöjd med, och det gäller den fråga som har varit uppe i flera anföranden, nämligen lagstiftning mot kränkande reklam, som jag föredrar att kalla det. Jag hade hoppats att socialdemokraterna, som under alla år motionerat i den här frågan, skulle ha utnyttjat möjligheten att nu antingen föra in ett sådant här regelverk i marknadsföringslagen eller säga att man skall återkomma i en särskild lag. Det hade inte blivit några problem med att få igenom den i riksdagen, men s valde att passa igen - för vilken gång i ordningen, kan man fråga sig. Jag hade också hoppats att vi skulle ha ansvarigt statsråd, Marita Ulvskog, här i dag. Det hade varit intressant att höra om hon internt har samma problem som jag hade i koalitionsregeringen med att få igenom det här förslaget. I stället är det en man som företräder socialdemokraterna i dag, trots att de flesta motioner som väckts genom åren har varit undertecknade av kvinnor. Jag tror faktiskt att det här går en gräns, eftersom det oftare är kvinnor än män som känner sig kränkta av reklamen. Denna fråga har diskuterats på politisk nivå i över 20 år. Det har gjorts ett antal utredningar, men de har inte lett till något resultat. På senare år har frågan om könsdiskriminerande reklam breddats till att också handla om kränkande reklam i vid bemärkelse, alltså också etniskt och religiöst kränkande reklam. Varje gång frågan kommer upp är det svårt att få en saklig diskussion om behovet av att markera gränser på det här området. Det blir alltid en diskussion om yttrandefrihet, och så slås det fast att inga gränser kan sättas. Ibland tror jag faktiskt att en del politiker gömmer sig bakom yttrandefrihetsargumentet för att slippa ta ställning i sakfrågan. Det är nämligen långt ifrån alla jurister som är eniga om att det inte går att lagstifta mot kränkande reklam utan att ändra i grundlagen. Visserligen skulle man troligen inte komma åt den schabloniserande reklamen, alltså en del av den könsdiskriminerande reklamen, men grova övertramp av kränkande karaktär skulle en ny lag mycket väl kunna omfatta utan att man gick in och ändrade grundlagen. Frågan är alltså i första hand: Anser vi att det förekommer övertramp inom reklamvärlden som vi tror att det behövs lagstiftning för att komma åt? Det är en politisk fråga, som precis som alla andra kräver ett ärligt svar. Man kan inte samtidigt säga att man anser att det behövs ytterligare sanering av marknaden och sedan inte ta de politiska konsekvenserna av det. I samband med att marknadsföringslagen utformades gjorde vi en grundlig genomgång av denna fråga, och då kom vi kristdemokrater fram till att vi tycker att det behövs en lagstiftning, inte som en ersättning för de egenåtgärder som finns i dag och som medverkar till en viss självsanering - det är helt klart - utan som ett komplement och en tydlig markering från statens sida. Det innebär inte att vi bortser från att det kan bli svåra gränsdragningsproblem. Vi tror inte heller att lagstiftning löser hela problemet. En levande debatt, opinionsbildning och attitydpåverkan är minst lika viktiga delar för att påverka utvecklingen. Bengt Kronblad sade att man kan tänka sig en lagstiftning när det är det enda alternativ som återstår. Ja, det som jag tycker att vi står inför nu är att alla de andra delar som man kan använda sig av har prövats. Ändå är de flesta överens om att gränserna hela tiden tänjs, att effekterna blir grövre och att fler och fler människor känner sig kränkta av reklam som de inte kan undvika eller välja bort och som de uppfattar som ett intrång i den personliga integriteten. Vi bekänner oss ju i Sverige ofta till en människosyn som säger att varje människas personliga värdighet måste respekteras. Jag menar att lagstiftning mot kränkande reklam helt enkelt handlar om att förbättra integritetsskyddet för den enskilda människan. Det skyddet finns inte på reklamområdet i dag. Därför finns det all anledning att i likhet med alla de övriga nordiska länderna, som vi har hört tidigare, införa en lagstiftning som gör det möjligt att ingripa mot reklam som reducerar människor till sexualobjekt utan människovärde eller som är kränkande utifrån människors etniska eller religiösa tillhörighet. Fru talman! Eftersom kristdemokraterna inte har någon representant i lagutskottet yrkar jag bifall till reservation nr 2 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som delvis har sin utgångspunkt i en motion från kds.

Fru talman! Inger Davidson redovisar litet av det historiska perspektivet i arbetet. Det är riktigt att marknadsföringslagen i viss mån började beredas under Inger Davidsons tid. Utredningen tillsattes av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag förstår att Inger Davidson hade svårigheter i sin regering att få fram det budskap som hon redovisar i dag tillsammans med sina partivänner. Det är bra, för det innebär att vi har möjlighet att fortsätta en dialog. Det är precis så som den socialdemokratiska regeringen skriver, att alla dessa reklammetoder självfallet är helt oacceptabla i vårt svenska samhälle. Inger Davidson undrar om vi kryper bakom grundlagarna. Det gör vi inte. Däremot är det viktigt att balansera frågor beträffande vad grundlagarna är till för och vad denna fråga behandlar. Inger Davidson var litet besviken över att det var en man som förde debatten. I det socialdemokratiska partiet väljer man inte efter man eller kvinna, även om man ibland funderar över detta med varannan. Vi har många duktiga kvinnor som hade kunnat ta denna debatt minst lika bra. Vi ser icke detta som en kvinnofråga. Vi ser det som en fråga om mänskliga rättigheter, oavsett om det gäller män eller kvinnor, vita eller svarta. Det är kanske där skillnaden ligger mellan Inger Davidsons kds och ett socialdemokratiskt parti som ser till bredden och helheten.
Fru talman! Bengt Kronblad upprepar hela tiden att man icke accepterar detta. Han konstaterar att det finns reklam som går långt över gränserna och kränker människovärdet. Ändå säger han att han inte vill gå vidare. Men det är vad vi har kommit fram till, efter allt detta utredande och efter att grundligt ha gått igenom denna fråga. Jag var inte alls så övertygad från början - det skall jag gärna erkänna - som jag blev när jag läste alla lagtexter och allt utredningsmaterial som finns i denna fråga och tog del av alla brev och synpunkter som jag fick utifrån, av människor som hörde av sig och som känner sig kränkta av sådant som förekommer i reklamen i dag. Jag blev alltså övertygad under arbetets gång och därför försökte jag också i den förra regeringen verka för att vi skulle föreslå en lagstiftning. Jag lyckades icke med det. Därför hoppades jag att min socialdemokratiska efterträdare skulle göra det. Jag tror att hon har fått samma problem internt i denna regering som jag hade i den förra. Det är bara att beklaga.

Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 20 behandlar anslag till Livsmedelsverket m.m. Utskottet har dels behandlat regeringens förslag till anslag och övergripande målsättning beträffande Statens livsmedelsverk och anslag till täckande av vissa kostnader för köttbesiktning, dels Riksdagens revisorers förslag angående kontroll av livsmedel. Även ett antal motioner från allmänna motionstiden har behandlats, och jag tänker närmare ta upp den motion som väckts av den moderata jordbrukskommittén och även förslaget från Riksdagens revisorer. Statens livsmedelsverk - SLV - är en central myndighet som handlägger alla livsmedelsfrågor som inte skall handläggas av annan myndighet. Verket är också chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen.

Man får inkomster från publikationer och kursverksamhet. Dessa inkomster utgör 65 % av verkets finansiering. I förra årets budgetproposition gjordes bedömningen att verksamheten nu bedrevs med sådan inriktning att de uppsatta målen kunde nås även med en real medelsminskning på några procent. Nuvarande regering konstaterar i propositionen med tillfredsställelse, som man uttrycker det, att verket genom olika åtgärder har lyckats uppnå betydande besparingar inom besiktningsveterinärorganisationen, men man konstaterar också i bil. 10 s. 5 att administrationen inom livsmedelsområdet behöver förenklas och renodlas. Det finns även i fortsättningen ett stort behov av att rationalisera verksamheten och även av att begränsa de administrativa kostnaderna, framhåller man. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning med uppdrag att granska den samlade administrationen. Fru talman! I Moderata samlingspartiet anser vi att ytterligare besparingar måste kunna genomföras redan nu. Därför yrkar vi att regeringens förslag skall minskas med 6 miljoner kronor redan nästa budgetår. Det är bl.a. med hänsyn till det statsfinansiella läget nödvändigt att det aviserade besparingsarbetet kommer i gång så snabbt som det någonsin är möjligt. På det sättet får också myndigheten längre tid på sig att anpassa sin verksamhet. Man får själv vidta de rationaliserings och besparingsåtgärder som måste vara genomförda till år 1998. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservation 1. Fru talman! Jag vill också bara kort kommentera det glädjande faktum att utskottet funnit det befogat att det översyns och utvärderingsarbete som efterlysts både av Riksdagens revisorer och i en moderat kommittémotion nu kommer i gång. Revisorerna anser i sin rapport att en översyn av vilken roll den regionala nivån skall spela i livsmedelstillsynen snarast bör kartläggas. Man vill också ha klarhet i vilken ansvarsfördelning som bör gälla mellan länsstyrelserna och Statens livsmedelsverk. Det tycks i dag råda ett visst motsatsförhållande dem emellan. Eftersom det har gått sex år sedan riksdagen beslutade om den nuvarande ordningen för kontroll av livsmedel konstaterar ett enigt utskott att tiden är mogen för utvärdering. I övrigt kan jag bara beklaga att betänkandet kommer före den konsumentpolitiska propositionens behandling och att vi även behandlar ärendet innan utskottet gör sitt besök i Östersund den 4-5 maj och närmare får diskutera dessa frågor. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! I detta betänkande redovisas också kontroll av livsmedel. Det är glädjande att vi, när vi följer livsmedelsförsörjningen här hemma i Sverige, kan konstatera att det på nationell nivå pågår ett intensivt arbete såväl hos regeringen som vid Statens livsmedelsverk och inte minst inom handeln och i branschorganisationer som syftar till förbättringar för oss konsumenter. Det arbetet har vi i lagutskottet också varit eniga om, och vi har ansett att det är väldigt positivt. Att arbetet fortsätter i en oförbruten takt anser vi är helt nödvändigt. Utskottet har också konstaterat att det har gått sex år sedan riksdagen beslutade om den nuvarande kontrollen av livsmedel. Därför är det nu dags för ett utvärderings och översynsarbete. Om det är vi eniga. När det gäller motionsyrkandena med krav på internationellt agerande från svenskt håll vill vi från EU är motiverat. Sverige har nu, med medlemskap i EU, ytterligare kraft att verka för att reglerna om märkning både vad beträffar ursprungsland och innehållet i livsmedlen skall skärpas. Behovet av skärpta regler framgår med all tydlighet i den debatt som varit och som är vad gäller respektlösheten för djurens förhållanden. Det gäller såväl transporter som orsakar skador som uppfödning och uppstallning av djur. Vi i Sverige måste driva på och tala om att vi inte accepterar djurplågeri i någon form, vare sig här hemma eller i utlandet. Vi borde inte äta mat som kommer ifrån dåliga livsmiljöer. Sveriges djurskyddslag är unik och ställer stora krav på uppfödaren. Här får t.ex. inga djur hormonbehandlas för en snabbare tillväxt. Här finns stränga restriktioner när det gäller antibiotikabehandling. Här finns klara regler för hur transporter skall ske och hur djuren skall slaktas. Allt detta för att vi skall få bra mat. Jag vet inte om ni har hört hur man gjorde kvalitetskontroll av fläsk i ett vanligt svenskt kök förr i tiden. Grisar som slaktades under stress gav ett fläsk som hoppade och protesterade i stekpannan. Det smakade inte heller särskilt bra. Sådan mat ville man inte ha. I dag har vi helt andra möjligheter till kontroll. Men det är lika viktigt att denna kontroll av vår mat finns. Det är oerhört viktigt att vi får samma rigorösa kontroll av livsmedel från EU-länderna. Innehållsdeklarationen av livsmedel är också mycket viktig. Om vi bara får en märkning med ursprungsland hjälper det till en del, men inte i allt. Det sätter möjligen fart på fantasin. Man blir undrande över vad det egentligen är man äter. Är det ko, kamel eller åsna? Det är tokigt om man tror att allt som kommer utifrån är dåligt, för så är det ju inte. Men vi har rätt att kräva att få veta vad det är som vi stoppar i oss. Det gäller alla slag av livsmedel. Vi har nog alla mött den holländska tomaten. Vi vet att det är skillnad i smak på tomaten som kommer utifrån och på den som vi odlar i trädgården. Många känner också oro över att holländska eller andra utländska tomater kan vara besprutade med olika medel för att inte mögla i transporten. Båda tomaterna ser lika bra ut när de ligger i disken, men vi vet att bestrålning av livsmedel är förbjudet i Sverige. Tyvärr lider många människor av allergier och blir dåliga av vissa livsmedel. Detta om något ger anledning att kräva skärpta regler för kontroll av våra livsmedel. Vi får inte förtröttas i det kravet. Ursprungsmärkning krävs också för att vi skall kunna jämföra kvalitet och pris på varorna. Vi är alla konsumenter, och vi är förtjänta av goda livsmedel. Vi har rätt att ställa krav. Vi i Centern kommer att fortsätta att kräva att Sverige skall verka för såväl innehållsdeklaration som ursprungsmärkning även på varor som importeras från EU. Vi kommer att kräva detta tills vi har nått resultat. Fru talman! Därför yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! I propositionen säger regeringen att livsmedelsfrågorna är viktiga för konsumenten. Bra mat till rimliga priser skall stå i centrum för livsmedelspolitiken. Man säger vidare att det finns ett starkt samband mellan kost och hälsa. Därför bör Livsmedelsverkets övergripande mål vara att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen samt bra matvanor. 1995 blev även jordbrukspolitiken, och därmed livsmedelsfrågorna, en del av den svenska vardagen i ett EU-perspektiv. Det ställs många frågor. Hur blir det med innehållsdeklarationen i livsmedel? Blir den lika bra och säker som tidigare när jordbruksprodukterna nu får röra sig fritt mellan länderna? Den fråga som allra mest engagerar folk just nu är om importörer, grossister och butiker kommer att märka köttprodukter med ursprungsland. Vid en Demoskopundersökning som genomfördes i februari i år ställdes frågan: "Hur viktigt är det för dig att det framgår på kött som säljs i Sverige vilket land det kommer ifrån?" 67 % ansåg att det var mycket viktigt och 23 % att det var ganska viktigt. Det betyder att 90 % av konsumenterna i undersökningen satte stort värde på att få veta var de köttprodukter man äter har sitt ursprung. I den debatt som pågår gäller detta krav också produkter som är förädlade i Sverige när råvaran har ett annat ursprungsland. Många motioner som har kommit in till lagutskottet handlar om dessa frågor, men det är Jordbruksdepartementet och jordbruksutskottet som egentligen har hand om dessa frågor. Ett annat område inom livsmedelspolitiken som är viktigt för konsumenterna är användningen av tillsatser i mat samt märkning av livsmedel både vad gäller tillsatser och datum. Av de 18 motioner som behandlats i utskottet inför justeringen av det här betänkande handlar 16 om dessa frågor. Det handlar om kontroll av och gränsvärden i livsmedel. Berörda departement och myndigheter arbetar hårt inom EU med att hävda Sveriges syn i konsument och livsmedelsfrågorna inom alla områden där vi tycker att vi har kommit litet längre än övriga EU-länder. Motionärerna är väl tillgodosedda i och med att arbetet redan pågår för fullt. Även om ingen systematisk gränskontroll får ske vid import från ett annat EU-land kommer enligt de uppgifter jag har tagit del av de stora livsmedelskedjornas grossistföretag att skärpa sin egenkontroll av importerade livsmedel. Det gäller såväl säljarkontroll med besök hos producenterna som kvalitetskontroll i egna laboratorier. I detta kan vägas in allt från djurhållning i exportlandet till färdig vara som lämnar grossistledet och går vidare in i detaljhandeln. I sista hand kontrolleras varorna i butiken genom den egenkontroll som butiksägaren är skyldig att tillämpa. I det här sammanhanget får vi inte heller glömma bort de frivilliga konsumentorganisationernas kontroll och Konsumentverkets insatser när det gäller varor som ligger i butiksdiskarna. I sista hand kan naturligtvis både konsumenter och grossister låta bli att köpa varor som man är tveksam till. Sammantaget har vi i Sverige en bra organisation när det gäller kontroll. Den garanterar att vi får säkra livsmedel. I maj kommer branschens företrädare att träffas för att diskutera en frivillig överenskommelse om ursprungsmärkning av animalieprodukter. Jordbruksminister Margareta Winberg kommer i Bryssel att driva frågan om att alla EU-länder skall tillämpa ursprungsmärkning. Vi har ett bra utgångsläge, men det betyder inte att vi skall slå oss till ro. Det finns fortfarande en hel del att göra för att förbättra innehållsdeklarationer, sänka gränsvärden m.m. Även om ursprungsmärkningen är en viktig fråga är innehållsdeklarationer och gränsvärden nog så viktiga för personer som har allergier eller är överkänsliga. Det kan vara livsavgörande att säkert kunna veta vad mat som man köper innehåller för tillsatser, färgämnen och sammansatta ingredienser. Man måste kunna veta att man inte blir sjuk av den mat man äter. Det måste bevakas noga att innehållsdeklarationerna är korrekta och skrivna på ett språk som alla förstår. När det gäller sammansatta ingredienser finns det i dag inget krav på att ange annat än namn om ingrediensen utgör mindre än 25 % av livsmedlet.

Den frågan lär vara aktuell även inom EU-området. Folkhälsoaspekten måste vara tongivande även i framtiden. Den skall vi aldrig ge avkall på. Det är en viktig princip för vårt fortsatta arbete. Enligt den s.k. Cassis de Dijon-principen får ett mottagarland inte hindra import av en vara som är godkänd i tillverkarlandet. Det finns dock ett undantag som kan hindra import. Det är om varan strider mot svenska bestämmelser för skydd mot hälsorisker. Det kan tolkas så att livsmedel som bedöms otjänliga i Sverige kan återsändas till exportlandet. Det finns således goda utsikter att även fortsättningsvis behålla en god kvalitet på livsmedlen i Sverige. Slutligen vill jag säga några ord om revisorernas förslag. Sedan en tid ankommer det på butiken att genomföra egna kontrollprogram under överinseende av den kommun där butiken är belägen. Enligt Riksdagens revisorer får dock inte en egentillsyn inkräkta på en aktiv tillsyn från myndigheternas sida. Revisorerna föreslår nu en utvärdering av kommunernas insatser. Revisorerna föreslår också att länsstyrelsernas roll skall utvärderas för att klargöra den regionala nivåns roll i livsmedelstillsynen nu när Livsmedelsverket har som uppgift att följa upp den kommunala tillsynsverksamheten. Slutligen vill Riksdagens revisorer att avgiftssystemet skall ses över med avseende på vilka delar av tillsynen som skall finansieras via skatter vilka som skall avgiftsfinansieras. Utskottet har för sin del beslutat bifalla revisorernas förslag till riksdagen som en utredning av livsmedelstillsynen enligt RR8:1994/95. Fru talman! Jag yrkar bifall till Riksdagens revisorers förslag och därmed också till yrkande 18 i motion

Fru talman! Hur vi benämner en sak eller ett fenomen, med andra ord vilken definition vi använder, har en innebörd. Definitionen "talman" är en benämning som genererar bilden av en man som talar, inte av människor eller en människa som talar. Man kan tycka att det är en formsak om man säger talman eller talkvinna, men det gör inte jag. Riksdagen borde vara världens mest jämställda och Sveriges mest innovativa arbetsplats. Att riksdagens instanser förvägrar ledamöterna att säga fru talkvinna är ett tecken på riksdagens ålderdomlighet. I dag har jag för första gången sagt fru talman, och jag kommer att säga det också i framtiden. Det beror på att fru Görel Thurdin personligen bett mig om detta. När utskottet skulle justera betänkandet var jag frånvarande. Jag satt på ett tåg som var försenat, och jag kunde inte reservera mig. Därför kommer jag här i dag att yrka bifall till de yrkanden som Miljöpartiet reserverat sig för. Jag yrkar bifall till Fö802 yrkande Vad vill vi ha när det gäller livsmedel? Vi vill ha bra kvalitet, bra priser och en fullständig information. Det vill vi ha som konsumenter. EU-medlemskapet har inneburit försämringar både när det gäller kvaliteten och informationen. Jag kommer i dag att tala om bl.a. radioaktiva livsmedel, ursprungsmärkning, fullständiga varudeklarationer och märkning av ägg. Radioaktiv föda och radioaktivitet över huvud taget kan ge skador på foster, och det kan bidra till cancer. Exakt vilka effekter det har vet vi inte. Men en sak borde vi använda, och det är försiktighetsprincipen. Nedfallet från Tjernobyl aktualiserade debatten om radioaktiv föda. Man försökte bagatellisera det hela med att säga att det var lika höga värden som under kärnvapensprängningens dagar. Skrämmande nog höjde Livsmedelsverket den tillåtna gränsen på kött från vilt fem gånger. Det var exakt samma sak som skedde i det forna Sovjet. Miljöpartiet anser att vi skall använda försiktighetsprincipen. Vi kräver att gränsvärdena för radioaktivitet i livsmedel skall sänkas till så nära noll som möjligt. Vi vill åtminstone sänka gränsvärdet för radioaktivitet, dvs. cesium 137, i livsmedel med en tiopotens. Om rennäringen blir drabbat ekonomiskt av att gränsvärdet för renkött sänks vill vi att staten går in med ett ekonomiskt stöd och att man fortsatt stödutfodrar renar. Jag går nu över till att tala om allergier. Precis som det sades från socialdemokratiskt håll kan det vara livsavgörande om man som födoämnesallergiker inte vet vad en vara innehåller. Därför undrar jag varför man inte jobbar för och låter Sverige gå före när det gäller att ha fullständiga varudeklarationer. Man kan åtminstone ha ett märkningssystem som är anpassat för allergiker. Vi måste här i Sverige gå före. Det handlar nämligen om konsumenternas frihet att välja, inte om producenternas frihet att använda vad som helst därför att vi som konsumenter inte kan veta vad som finns i produkten. Allergier och överkänslighet är i dag folksjukdomar. Det är olika faktorer som har bidragit till detta, t.ex. förekomsten av sjuka hus, luftföroreningar men också innehållet i livsmedel. Konsumenten har, som jag tidigare sade, rätt till full information om en vara. Det är vad jag skulle kalla en mänsklig rättighet. Det är nödvändigt om vi som konsumenter skall göra några val på marknaden. Detta handlar bl.a. också om ursprungsmärkningen. Vi skall kunna få en information om varifrån en vara eller en produkt kommer. Här hänvisar Socialdemokraterna till egenkontroll och frivillighet. Det är anmärkningsvärt när man säger: Vi vill gärna ha en ursprungsmärkning, men vi förlitar oss på att marknaden kontrollerar det själv. Det verkar man göra i många fall. Jag tror inte att det räcker. Vi måste från svensk sida ha en sådan lagstiftning. Förbudet mot burhöns kommer att träda i kraft år 1999. Vi i Miljöpartiet vill att man som konsument redan innan dess skall få information om det är ägg som kommer från burhöns eller från frigående höns. Därför vill vi införa en märkning av ägg så att konsumenter kan välja bort burägg.

Fru talman! Jag vill bara mycket kort klargöra varför vi från Moderata samlingspartiets sida inte här har lyft fram t.ex. de motioner som behandlar just allergier eller märkning av livsmedel. Det har visat sig redan på den här korta tiden att de svenska konsumenterna har efterfrågat det som de vill ha, dvs. svenskt kött eller deklarationer. Vi har dessutom ett mycket långtgående svenskt system med VDN-märkning. Jag är själv allergiker. Jag levde många år med min lilla lapp, och jag försäkrar Yvonne Ruwaida att det går utmärkt bra att välja varor för allergiker i svenska matbutiker i dag. Vi har också fått deklarationer från de stora varuhuskedjorna och våra stora livmedelshallar att de ämnar behålla sina svenska märkningar just därför att svenska konsumenter efterfrågar detta. Det är konsumenten som styr, och det är konsumenten som visar att man vill ha information om sina produkter. Vi kommer bl.a. att få kvar datummärkningen av bröd osv. Det är konsumenten som avgör. Antingen köper man varan, eller också köper man den inte. Det är därför vi tycker att vi kan avvakta och se hur systemet kommer att slå. Konsumenten är suverän.
Fru talman! Om konsumenten vore suverän i dagens Sverige skulle vi leva upp till grundprincipen att du som konsument kan få full information om en vara, och det kan man inte i dag. Efter EU-medlemskapet har det skett ett antal förändringar. Gudrun Lindvall kommer att beröra några. Jag kan ge ett exempel. Jämförelsepriset har försvunnit på t.ex. frukt och grönsaker i många livsmedelsbutiker. Själv anser jag, att när det gäller vissa saker, t.ex. att vi skall få en fullständig information, måste man ha det reglerat i en lagstiftning. Annars kommer det att luckras upp.

Fru talman! Yvonne Ruwaida säger att det är dåligt att vi måste ha frivilliga uppgörelser när det gäller ursprungsmärkningen. Det kan bli en annan ordning i framtiden. Men för närvarande har EU inga regler över huvud taget för ursprungsmärkning. Som jag sade i talarstolen avser Margareta Winberg att ta upp frågan om ursprungsmärkning i Bryssel och att alla länder skall tillämpa en sådan. Men innan dess måste det vara bättre med en frivillig svensk överenskommelse än att inte ha någon överenskommelse alls.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera en del som Rigmor Ahlstedt sade. Det är tyvärr så att det har skett en försämring på det här området i och med EU-medlemskapet. Vi diskuterar mycket om djurtransporter. Men om vi skall vara ärliga och läser noga om vad som händer har vi fått en försämring när det gäller djurtransporter. Det tror jag att Rigmor Ahlstedt känner till. Den okunnigheten tror jag henne inte om. Kan det möjligen vara så att Centern har en viss vilja att försköna EU-medlemskapet? Det som har skett när det gäller djurtransporter är att vi inte längre får ha kvar våra bestämmelser om transport av högdräktiga djur och djur som är nyförlösta. De bestämmelserna infördes i Sverige för att man såg att många av de djuren dog vid transporterna. När det gäller djurskyddslagarna kan vi bara hoppas att Sverige driver de frågorna i EU. Eftersom det inom EU är totalharmoniserat på jordbruksområdet innebär det, om vi börjar driva frågan om djurskyddslagarna, att om vi får direktiv från EU är det direktiven som gäller här. Det är knappast troligt att de gemensamma direktiv som skulle kunna komma på djurskyddsområdet skulle vara lika bra som de svenska djurskyddslagarna. Det är alltså så att vi inte kan driva djurskyddsfrågor i EU. Då riskerar vi att våra svenska djurskyddslagar blir betydligt sämre. Det är något som förskräcker. Jag står här i talarstolen därför att jag har skrivit en motion om allergier. Några av de att-satser som finns i den motionen har behandlats i betänkandet. Det gäller framför allt färgämnen i livsmedel och godis, och det gäller också utarbetandet av ett system för märkning av livsmedel avsedda för allergiker. Jag har själv i min nära släkt många allergiker, bl.a. livsmedelsallergiker. Jag vet att mycket liten mängd av vissa ämnen kan, i det här fallet för ett litet barn, innebära döden. Det är alltså av yttersta vikt att vi i Sverige går före på det här området. Man kan fråga sig vad som är en rättighet. Är det en rättighet att få stoppa in någonting i ett livsmedel som människor kan riskera att dö av, eller är det en rättighet att ha den tryggheten att kunna äta mat som säljs i butiker och veta att man inte utsätts för risker? För mig är svaret på den frågan självklar. Det måste vara så att man skall kunna köpa livsmedel och garanterat veta att de inte innehåller någonting som man kan befara att man är överkänslig mot. Det måste klart framgå om det finns sådana ämnen i maten eller inte. Man kan också fråga sig som om det är en frihet att få ha azo-färgämnen, framför allt de röda och oranga ämnena i godis, när vi vet att så många barn är överkänsliga mot dem. Det är en överkänslighet som nästan alltid följer när barn är allergiska. Man kan som allergiker börja att vara allergisk mot hund eller något annat. Så småningom blir man allergisk och överkänslig även mot andra ämnen. Just det röda färgämnet är någonting som väldigt många barn blir allergiska mot. Man kan fundera på vad det leder till. En sak som det leder till är att de barnen mår mycket illa på ett sätt som vi ofta inte reagerar på att det är allergiskt. De blir oroliga och rastlösa, och de får ofta mycket stora problem i skolan. Vad är det för en frihet? Är det en frihet att kunna leva på ett sätt så att jag kan leva ett fullvärdigt liv, eller är det en frihet att kunna stoppa in vad som helst i livsmedel? Här måste Sverige gå före. Medlemskapet kan inte innebära att vi gör det sämre. Det har vi gjort. Det har kommit in stora partier med godis, framför allt lösgodis, som vi vet innehåller azo-färgämnen som tidigare var förbjudna.

Herr talman! För att betona den vikt som Miljöpartiet lägger vid ett handikappanpassat samhälle skall jag nu tala för ett särskilt yttrande, som är skrivet efter en motion som jag har väckt. Den har delvis hamnat i trafikutskottet och för övrigt i socialutskottet. Den handlar om ett handikappanpassat samhälle. Jag menar att man under en lång rad år har tagit till mera ordkraft än handlingskraft. Det har inte hänt så mycket. Det har tillsatts utredningar, och man har direktiv och förslag till hur samhället skall handikappanpassas, men det som händer går väldigt långsamt. Många funktionshindrade, blinda, synskadade och hörselskadade har svårigheter att resa själva. Man tänker inte så mycket på de problem som en hörselskadad har; han kan inte höra meddelanden om att tåget är försenat eller byter plattform. Det är en sak som mycket enkelt skulle kunna åtgärdas med tavlor på perrongerna. Det är svårigheter att klara trappor in till stationer. Det finns inte alltid rulltrappor eller hissar för att komma ned till perrongerna. Det är många saker som skulle kunna göras utan att det blir stora ingrepp i miljön. Om man handikappanpassar samhället passar det ju också för andra - det blir aldrig till någon nackdel för andra. Jag menar att det händer för litet. När det finns en så stor grupp i samhället som inte kan delta i stora delar av det som samhället erbjuder, som i det här fallet kollektivtrafiken, är det allvarligt. Här skulle man också kunna spara pengar. Det skulle kosta en del i initialskedet, men i och med att människor kan klara sig själva behöver de inte den hjälp och det stöd som kostar pengar. De behöver inte använda färdtjänst i samma utsträckning som de gör i dag, när samhället inte är handikappanpassat. Det är viktigt att vi nu tar till oss det här och att vi när utredningen blir klar sommaren 1995 ser till att det händer någonting. Mitt huvudsakliga meddelande i dag i det här lilla anförandet är att vi skall bevaka detta, så att det händer någonting med handikappanpassningen. Jag har många handikappade vänner, och jag har arbetat med handikappfrågor under många årtionden. Jag är förresten själv handikappad, även om det inte syns - det syns inte utanpå att man är diabetiker. Men då har man inga problem att klara sig i samhället. Miljöpartiet vill stödja det här särskilda yttrandet, där vi säger att Vägverket måste intensifiera och påskynda sitt arbete när det gäller handikappanpassning av kollektiva trafikmedel.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen till betänkandet. I reservationen framgår moderaternas ställningstagande. Det innebär att vi stöder huvuddelen av regeringens förslag i propositionen, dock inte den tolkning av lagen som regeringen gör. Vi tycker att man i de fall man inte på annat sätt kan skilja ut intressenter i ett sådant här förfarande kan använda sig av auktionsförfarande. Det gör vi därför att vi tycker att det är det minst subjektiva urvalssystemet.

Herr talman! Jan Sandberg säger att vi är överens om merparten i detta betänkande angående ändringar i telelagen m.m., och det är alldeles riktigt. Det finns en liten åsiktsskillnad, och det gäller hur man skall tolka när man inte kommer överens. Vi har i det här landet myndigheter som fattar beslut och tar ställning, kanske också i tvistiga spörsmål. Vi från majoriteten i utskottet har ansett att Post och telestyrelsen är väl bevandrad i att ta ställning i de här tvistemålen om olika synpunkter skulle uppstå när det gäller att fördela frekvens inom ett visst utrymme. Moderaterna och Folkpartiet har i reservationen sagt att det mest objektiva skulle vara ett auktionsförfarande.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, som gäller mom. 3 i bostadsutskottets betänkande. Det här handlar om ett nytt sätt att ersätta samerna för rovdjur. Tidigare har det varit så att de har varit tvungna att hitta öron för att få ersättning för rovdjursrivna renar. Det här har diskuterats mycket, och vi vet att samerna ofta inte har klarat av det. Vi kan tänka oss vad som händer när man skall leta efter öron från en rovdjursriven ren över hela fjällvärlden - det fungerar inte i praktiken. Det här har också inneburit konflikter i fjällvärlden just mellan rovdjur och renskötsel - de har inte fungerat tillsammans. Vad som nu har skett är att Naturvårdsverket och Sametinget har funderat hur det skall kunna bedrivas renskötsel i fjällvärlden på ett sådant sätt att det också går att ha rovdjur utan att det blir ständiga konflikter. Man har hittat ett sätt som skulle kunna vara möjligt. Man säger nämligen så här: Låt oss se hur mycket rovdjur som finns i ett område, och låt oss sedan bestämma hur stor ersättningen skall vara utifrån rovdjursförekomsten. Man säger t.ex. att en järvhona med ungar skall innebära en ersättning motsvarande 200 renar. En varghona med kull skall ge en ersättning motsvarande 500 renar. Björn och kungsörn i ett område skall ge en ersättning motsvarande 4 000 Det här är ett mycket bra system, därför att det innebär att samerna vet att de får ersättning utifrån rovdjursförekomsten och att de slipper detta hopplösa att leta öron efter rivna renar. Det gör att möjligheten att ha kvar rovdjuren i renskötselland skulle öka betydligt. Vi skulle äntligen få en samsyn på hur vi skall hantera ersättningsfrågorna. Men det här kostar pengar. Man har räknat ut att det i dag skulle kosta mellan 30 och 35 miljoner kronor för att systemet skulle fungera fullt ut. För att det skall fungera måste alltså dessa medel anslås. Det görs inte. Tyvärr skriver socialdemokraterna att man anser att 14 miljoner skulle räcka, och då utgår man från de tidigare rivna renarnas slaktvärde. Man utgår alltså från ett system som vi vet inte fungerade i praktiken. Man anammar inte det system som Naturvårdsverket och Sametinget har förhandlat sig fram till. Det innebär att vi har kvar samma problem, att samerna inte kan få ersättning för de renar som de facto rivs i ett område där det även finns rovdjur. Om det här förslaget skall kunna fungera måste det alltså anslås pengar. Man skulle kunna ursäkta regeringen med att systemet inte var diskuterat fullt ut när budgetpropositionen lades fram. Men nu är det gjort. Det innebär att regeringen senast i kompletteringspropositionen måste anslå mer pengar för att det här ypperliga systemet skall kunna träda i funktion. Men det verkar som om det inte finns någon ambition hos regeringen att göra det, och det är mycket beklagligt. Vi skulle nu äntligen kunna få ett system där samerna och naturvårdarna är överens om hur rovdjur i renbetesland skall hanteras. Det här tas också upp i den reservation som jag har yrkat bifall till. Jag vill verkligen vädja till regeringen att se över detta en gång till och att göra det som är det enda rätta, dvs. anslå tillräckligt mycket pengar så att detta ypperliga system kan fungera. Sametinget och Naturvårdsverket har förhandlat sig fram till detta system, där man inte ersätter utifrån de öron av rivna renar som man hittar, utan utifrån hur många rovdjur som de facto finns i området. Det behövs 30-35 miljoner. Naturvården är värd det. Naturen och de djur vi har är värda det. Vi pratar mycket om att vi skall bevara de djur vi har i livskraftiga populationer, och det är precis det som det handlar om. Om vi inte får ett system som kan fungera har vi hela tiden ett tryck mot rovdjuren. Vi har en jakt, och rovdjuren får inte en chans att föryngra sig. Om vi inför det här systemet tryggar vi de rovdjur som finns i mycket små populationer i dag och som bör finnas kvar. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! I budgetpropositionen har regeringen satt ett tak för vad ersättningen för rovdjursrivna renar får kosta. Det är svårt att förstå, eftersom det skall införas ett nytt system, där antalet rovdjur räknas i stället för upphittade renar. Naturvårdsverket och Sametinget har föreslagit ett system som man är överens om och som är föremål för remiss och beredning. Att man föregriper resultatet av den processen är anmärkningsvärt. Den här fyrkantiga hanteringen kan föranleda att blickarna i stället riktas mot rovdjuren som river renarna, att deras existens ifrågasätts och att det uppstår en debatt om att vi skall hålla nere vår rovdjursstam. Det skulle vara en olycklig debatt, som inte gynnar rovdjurens rätt att finnas som en naturlig del av vår svenska natur, utan innebär att människan skall gå in och reglera stammen av besparingsskäl, med hänvisning till den ekonomiska krisen. Pröva systemet i samförstånd med samerna! Motarbeta inte det nya systemet, som är mindre byråkratiskt men som också kräver ömsesidigt förtroende! Därför yrkar jag bifall till reservation 1 av bl.a. För knappt nio år sedan drabbades Sverige av sviterna efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Jag minns händelsen väl, eftersom jag kommer från det geografiska område som drabbades värst, nämligen Gävletrakten. Sviterna efter olyckan kommer att bestå länge, eftersom cesium har en halveringstid på 30 år. Katastrofen, om man får beteckna den så i vårt land, ansågs vara en nationell angelägenhet, och staten skulle svara för kostnader som drabbar befolkningen på olika sätt. Människor kände och känner fortfarande stor oro för att konsumera fisk, vilt, bär och svamp i de drabbade områdena. För att testa cesiumhalten i vilt lämnas prover för analys. Vissa kommuner bekostar proverna, medan andra låter den enskilde stå för kostnaden. Ett utlovat nationellt åtagande har i vissa fall blivit ett kommunalt, men lika ofta ett åtagande för den drabbade enskilde individen. Det här är inte acceptabelt. Det är en principfråga. Kostnaden för varje enskilt prov är 70-150 kr, och den totala kostnaden för proven, med vissa restriktioner, behöver inte uppgå till mer än 500 000 kr per år. På en konferens om cesiumhalten i vilt i Högbo utanför Sandviken våren 1994 - det var före valet - var de närvarande partierna överens om att detta var ett nationellt problem och att staten skulle stå för kostnaderna. Nu är frågan tydligen omvärderad, eftersom ingen i utskottet utom Vänsterpartiet har tillstyrkt motionerna i den här frågan. Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas anslag till rennäringen. Vi har i utskottet tillstyrkt regeringens förslag i budgetpropositionen. Först vill jag konstatera att det råder ganska stor enighet i den här frågan. Det är endast på några punkter som det finns reservationer till utskottsmajoritetens förslag. Vi är eniga när det gäller renbetesinventeringarna, som är ett mycket viktigt instrument för bedömningen av balansen mellan renantal och betestillgång. Regeringen har föreslagit 1,5 miljoner till Jordbruksverket som ett engångsanslag för att ta fram metoder för inventeringen. Vi tycker att det är bra. Det är viktigt att metoderna accepteras av de berörda parterna och att man så snart som möjligt kommer till skott. Vi utgår från att arbetet bedrivs så snabbt som möjligt. Det bör också påpekas att inventeringen skall kunna användas för miljöövervakning. Prisstödet är också en fråga som vi är eniga om, liksom att det arbete som pågår med EU:s strukturfonder också skall innebära att strukturmedel tillfaller rennäringen. När det gäller ersättning för viltskador finns det en reservation mot att det nya systemet godkänns. Riksdagen beslutade 1992 om ett nytt system för ersättning för rovdjursrivna renar, och systemet skulle tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1995. Naturvårdsverket och Sametinget fick i uppdrag att närmare utforma systemet, och de begärde tillsammans en förlängd tid för sitt uppdrag till den sista december 1994 och att ersättningssystemet skulle införas den 1 januari 1996. Nu föreslår regeringen detta, och utskottsmajoriteten har samma uppfattning. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. Miljöpartiet har i en reservation tagit upp frågan om gränsvärden för radioaktivitet i renkött. Det är en fråga som behandlas i försvarsutskottet, och enligt vad jag har erfarit kommer försvarsutskottet att avstyrka motionen. Då finns det inte heller någon anledning för oss att ta upp frågan om ersättningar. Om det mot förmodan skulle bli så att försvarsutskottet beslutar något annat, får regeringen återkomma i frågan. Vänsterpartiet tar i en reservation upp frågan om kostnadsansvaret för cesiumanalyser av älgkött och rådjurskött. Det är klart att man kan hålla med om att det i princip kan anses befogat att staten skall ta det här ansvaret. Det gjorde staten också strax efter Tjernobylolyckan. Men det handlar om väldigt små belopp, och utskottsmajoriteten har ansett att den här ringa kostnaden bör kunna bäras av jägarna själva. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänkte höra litet med Britta Sundin när det gäller det ersättningssystem för rovdjursrivna renar som just har tagits fram: Avser regeringen att finansiera det fullt ut? Eller avser man att bromsa finansieringen till 14 miljoner, vilket innebär att det system som har tagits fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och Sametinget inte kan fullföljas? Vilken är ambitionsnivån?
Herr talman! Som det står i propositionen, har regeringen anslagit pengar på den här nivån. I sina beräkningar gör man alltså bedömningen att den nivån är tillräcklig.
Herr talman! Det skulle vara roligt att veta vem som gör den bedömningen. Varken Sametinget eller Naturvårdsverket gör den bedömningen. Naturvårdsverket och de som har gjort den undersökning som har legat till grund för det här förslaget har beräknat ersättningen till 30-35 miljoner om man skall klara detta. I den beräkningen utgår man inte, som regeringen gör, från hur många renar som det har funnits tidigare, utan från hur många rovdjur som det finns i landet. Vems beräkning är det som regeringen stöder sig på? Det är uppenbarligen inte Naturvårdsverkets beräkning, som utgår från antalet rovdjur.
Herr talman! Det råder ju enighet om det nya systemet, som Naturvårdsverket och Sametinget kom med förslag om i februari i år. Regeringen har utifrån det gjort bedömningen att det här är den nivå som är lämplig. Det är alltså regeringen som har gjort den bedömningen, och utskottsmajoriteten instämmer i den.
Herr talman! När det gäller kostnadstaket och täckningen för rovdjursrivna renar, vilar det taket på det gamla systemets grund. Det måste vara mycket svårt att sätta det taket på det nya systemet. Jag kan inte förstå hur regeringen har kommit fram till det beslutet, om man inte har tagit det som gällde i det tidigare systemet. När det gäller kostnaderna för cesiumanalyserna är det en för oss principiellt viktig fråga. Britta Sundin säger själv att kostnaden inte är så stor. Nej, och just därför tycker vi att staten skulle kunna ta på sig den kostnaden. Det är ganska lustigt att det är en socialdemokratisk motion som ligger till grund för den här reservationen. Motionären är inte här för att försvara motionen och har tydligen inte heller lyckats försvara den inför sin egen riksdagsgrupp, vilket vi tycker är beklagligt.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande, är det här fråga om en så pass marginell kostnad för jägarna att vi i utskottsmajoriteten har ansett att jägarna själva kan bära den kostnaden. Det rör sig alltså om 50-150 kr, så det är inga stora pengar.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera vad utskottet säger om cesiumprover, eftersom jag själv har en motion i frågan. Jag tycker att det finns anledning att instämma i Owe Hellbergs reservation i den frågan. Jag tycker att utskottet tar ganska lätt på det här problemet, som framför allt finns i Gävleborgs och Tjernobylkatastrofen, kastar olyckan en mycket mörk skugga över de här delarna av vårt land. I de här länen har man ännu inte märkt någon särskilt påtaglig nedgång av de mycket höga halter av cesium 137 som konstaterats i vilt, fisk, svamp m.m. Något annat är inte heller att vänta, eftersom halveringstiden för cesium är 30 år. Människor med intresse för att ta till vara det som naturen ger inom de här områdena känner fortfarande en mycket stark oro och ett behov av att kontinuerligt mäta halterna av cesium i samband med t.ex. älgjakt. Jag tycker att det då är litet lättvindigt att som utskottet gör bara hänvisa till att man tidigare år har sagt att det här inte är så farligt och att det kan bäras av jägarna själva. Jag är helt säker på att om den här olyckan drabbat t.ex. Mälardalen, storstadsområdena, hade man fått en helt annan reaktion från vissa ansvariga politiker. Nu drabbades Västernorrland, Gävleborg och delar av södra Norrland, och då tycker man inte att det är så viktigt. Jag tycker att det är en nationell angelägenhet att försöka klara av det här utan att vältra över kostnaderna på kommunerna eller jägarna som är verksamma i dessa områden. Därför finns det anledning att instämma i reservation nr 3 av Owe Hellberg om att det här skall klaras av på nationell nivå. Det handlar inte om några jättelika summor. Det skulle kunna klaras av genom anslaget för ersättning på grund av radioaktivt avfall. Med det anförda vill jag yrka bifall till Owe Hellbergs reservation.
Herr talman! Eftersom jag kommer från Västernorrland känner jag väl till de här problemen. Jag är inte jägare, men däremot tycker jag om att plocka svamp. Varken i Gävleborg eller i Västernorrland kan vi plocka svamp utan att lämna in och ta prover. Det gör jag också när jag har varit ute i skogen och plockat svamp. Jag tycker inte att kostnaden hindrar mig från att vara ute i naturen och plocka svamp. Den kostnaden kan jag ta på mig. I mitt inledningsanförande försökte jag säga att man principiellt kan anse att det här är en statlig angelägenhet som är lika över hela landet. Eftersom kostnaden är så ringa, har jag inga betänkligheter mot att vi som är ute i skog och mark tar på oss det ansvaret.
Herr talman! Vart och ett av proven innebär kanske en ringa kostnad. Om man år efter år i minst 30 år - halveringstiden är så lång - drabbas av denna kostnad, blir kostnaden sammantaget mycket hög. Det gäller i synnerhet för de som jagar både småvilt och älg och som dessutom kanske ägnar sig åt och bäroch svampplockning m.m. Själva skadan - det radioaktiva nedfallet - har tagit bort mycket av glädjen med att vistas ute i naturen och ta till vara det som naturen ger. Om man dessutom själv skall stå för kostnaderna tycker jag att dessa människor drabbas oanständigt hårt. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Jag tycker att det är fråga om ett nationellt ansvar. Eftersom de sammantagna kostnaderna inte är oöverstigliga för staten, borde det vara möjligt att samla en majoritet för att ta det ansvaret på nationell nivå.
Herr talman! Det tråkiga är att vi inte på något sätt kan göra skadan ogjord. Det spelar ingen roll vilka beslut vi fattar. Problemen och skadorna ute i naturen kvarstår. Det kanske är på det området vi så småningom skall sätta in resurserna och se till att vi inte förstör vår natur på det sätt som skedde vid Tjernobylolyckan.

Herr talman! Jag har gått upp i talarstolen med anledning av att den person som egentligen skulle ha företrätt Miljöpartiet i det här ärendet tyvärr inte har möjlighet att närvara. Jag vill yrka bifall till reservation 2 avseende mom. 4. Det är en motion från Miljöpartiet som handlar om någonting som vi faktiskt har diskuterat tidigare här i kammaren i kväll, nämligen radioaktivitet i livsmedel. Det här hänger naturligtvis ihop med frågan om Tjernobylolyckan som just har diskuterats. En näring som drabbades hårt av Tjernobylolyckan är rennäringen. Efter olyckan i Tjernobyl steg gränsvärdet betydligt i renkött. I Sverige har man hanterat problemet på ungefär samma sätt som i Ryssland. Man har höjt gränsvärdena. I stället borde vi kanske ha fört en diskussion om vad radioaktivitet, även i låga doser, i livsmedel innebär. I Ryssland ökar antalet cancersjuka barn dramatiskt. Vi vet också att låga doser av radioaktivitet är farligare än vad vi tidigare har trott. Försiktighetsprincipen borde innebära att vi skulle sänka gränsvärdena rejält i stället för att höja dem. Det här skulle naturligtvis påverka rennäringen. För att rennäringen inte skall drabbas ekonomiskt menar vi att staten skall gå in med ett ekonomiskt stöd och även bekosta stödutfodring av renarna. Det är oacceptabelt att en näring som rennäringen så dramatiskt kan påverkas av någonting som sker utan dess egen förskyllan. Vi menar att just när det gäller radioaktivitet bör vi ha en betydligt strängare syn i Sverige än vad vi har haft och inse att det här är någonting som påverkas oss rejält. Jag yrkar således bifall till reservation 2 avseende mom. 4.

Herr talman!

Detta utgår vi ifrån att regeringen kommer att göra om det visar sig att dessa 14 miljoner kronor inte skulle vara till fyllest.

Herr talman! Kammaren har att behandla ett mycket viktigt betänkande som rör hyresrätt och ägarlägenheter. Till detta betänkande är fogat två moderata reservationer, som jag naturligtvis ställer mig bakom utan att nu yrka bifall till dem. Till betänkandet är fogat en reservation till förmån för ägarlägenheter. Bakom denna reservation står Folkpartiet, Miljöpartiet och kristdemokraterna. Till denna reservation ber jag att få yrka bifall. Vart vill då vi moderater komma med dessa reservationer? Jo, vi vill uppnå en ökad trygghet i boendet samtidigt som vi vill ha ökad valfrihet och ökade valmöjligheter. Trygghet, valfrihet och ökade valmöjligheter är tre målsättningar som vi erfarit att alla människor tillmäter stor betydelse när de väljer bostadsform. I utskottets majoritetsskrivning kan man inte finna något som tyder på att det finns något kontroversiellt eller några motsättningar kring dessa tre mål för boendet, och det är bra. Låt oss då se på hur vi moderater i våra tre reservationer har sagt att vi vill forma politiken för att nå dessa tre mål. I reservation 1 rörande bruksvärdessystemet tar vi just upp trygghetsaspekten i boendet ur besittningsskyddssynpunkt. Vi menar att bruksvärdessystemet är det enda som tillgodoser grundläggande krav på rättvisa och samtidigt garanterar största möjliga valfrihet. De som väljer att bosätta sig i mycket attraktiva lägen med högre bostadsstandard än normalt, skall betala för detta. Omvänt skall de som väljer mindre attraktiva lägen och något lägre bostadsstandard, t.ex. för att ha råd med ett fritidsboende, också kunna erbjudas lägre boendekostnader. Mångfalden ger valfrihet, menar vi. Det är bostadskonsumenten själv som skall välja. Det är alltså enligt vår mening rimligt att hyrorna relateras till det kvalitetskrav och det läge som den boende själv väljer. Enligt denna reservation finns det alltså både ur rättvisesynpunkt och ur valfrihetssynpunkt all anledning att återinföra bruksvärdessystemet och att avskaffa de allmännyttiga bostadsföretagens hyresledande roll. Vi menar att ett system med en fri hyresbildning i kombination med ett rejält besittningsskydd ökar de boendes valmöjligheter och därtill tryggheten i boendet. I reservation nr 2 tar vi upp en annan aspekt på tryggheten i boendet: problemen med de s.k. oseriösa hyresvärdarna. Trots att vi vet att endast ett fåtal av hyresvärdarna är oseriösa menar vi att det krävs bättre regelsystem och mindre byråkrati för att man skall komma till rätta med dessa. Vi menar, i likhet med den utredning som har haft i uppdrag att se över regelsystemen, att den nuvarande lagstiftningen är för tandlös och ineffektiv för att de boende skall kunna ges ett verkligt skydd och en verklig trygghet. Ett sätt att nå en annan tingens ordning är att avskaffa förvärvslagen och i stället skärpa bostadsförvaltningslagen. På det sättet menar vi att det öppnas en möjlighet att ingripa tidigare, redan när det föreligger omständigheter som kan komma att leda till påtagliga missförhållanden för de boende. Det nuvarande systemet ger inte möjlighet att ingripa förrän missförhållandena har drabbat de boende. Vi moderater menar att detta inte ger de boende den trygghet som de skall kunna kräva. I reservation 3, som jag här yrkar bifall till, behandlar vi ett gammalt välkänt förslag. Det handlar om ägarlägenheter. Vår uppfattning är att äganderätt i ett flerfamiljshus är bra både för den enskilde och för samhället. Det ger de boende större möjligheter att förfoga över sin bostad och utforma den efter egna behov och önskemål. Det ger också större möjligheter till en bra finansiering genom egna medel eller personliga lån. Vi kan inte se några skäl till att det inte skall finnas möjlighet att äga sin bostad i ett flerfamiljshus. De förutsättningar som gäller för enskilt ägande är i princip tillämpliga även när det gäller ägarlägenheter. I betänkandet sägs det att man vid tidigare prövningar har ifrågasatt förslaget. Motiveringen har varit att man ansåg att upplåtelseformen bostadsrätt i allt väsentligt tillgodosåg syftet med ägarlägenheter. Herr talman! Detta gällde kanske förr men knappast i dag. Jag vill endast redovisa ett exempel. I dag är det största problemet på bostadssektorn att det finns insolventa bostadsrättsföreningar. Med ägarlägenheter skulle detta problem inte på långa vägar bli så påtagligt som det är nu. Det finns mycket som talar för ägarlägenheter, men jag nöjer mig med detta som motiv för att yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet behandlar som vi hörde hyresrätten, dvs. förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar. I betänkandet behandlar utskottet tolv motioner, helt eller delvis. Flertalet av dessa har utskottsmajoriteten avstyrkt med hänvisning till en förestående utredning avseende olika frågor inom det hyresrättsliga området. Regeringen har den 6 april antagit ett kommittédirektiv för översyn av hyreslagstiftningen. Översynen skall bl.a. gå ut på att stärka hyresgästernas inflytande och ställning i olika situationer. Det gäller t.ex. förhandlingssystemet och inflytandet vid upprustning och ombyggnad. Man skall också se över hyreslagens regler om förverkande av hyresrätt till bostadslägenhet vid dröjsmål med betalning av hyran. Dessutom skall utredaren föreslå lagändringar som innebär att kontrollen av förvärv av hyresfastigheter effektiviseras. På två områden är moderaterna inte överens med övriga partier i utskottet, vilket framgår av reservationerna 1 och 2. De handlar om det nuvarande bruksvärdessystemet och om hur vi skall komma till rätta med oseriösa hyresvärdar. Moderaterna vill ta bort de allmännyttiga bostadsföretagens hyror som förstahandsnorm vid en bruksvärdesprövning. Man påpekar att systemet inte lever upp till dagens krav på flexibilitet. Under den förra valperiodens moderatledda regering aktualiserades frågan. Men den dåvarande regeringen valde att inte föreslå någon förändring av bruksvärdesregeln, just på grund av att systemet i viktiga avseenden fått den flexibilitet som åsyftats. Bostadshyrorna har under senare år, inom systemets ram, anpassats till de boendes betalningsvilja. De allmännyttiga bostadsföretagens kostnadsbaserade hyressättning verkar återhållande på hyresnivån. Såvitt jag förstår är moderaterna inte nöjda med det. De vill att marknaden skall sätta hyresnivån. När det gäller reservation 2 vill jag hänvisa till kommittédirektiven. Där framhåller vi uttryckligen vikten av att ha förvärvslagen kvar. Att först i efterhand ha möjlighet att tillvarata hyresgästernas intressen gentemot oseriösa hyresvärdar är inte tillfredsställande. Erfarenheterna från 80-talet säger oss att det är ytterst viktigt att förhindra oseriösa förvärvare att komma in på fastighetsmarknaden. Reservation 3, som gäller ägarlägenheter, är en följetong. Senast i höstas debatterades den frågan i kammaren. Reservanterna radar upp en rad fördelar med ägarlägenheter men har tydligen glömt hur svårt alla utredare har haft att finna någon juridisk hållbarhet. Utskottsmajoriteten ser dessutom inga fördelar med ägarlägenheter som inte skulle kunna uppnås genom förändringar i bostadsrättslagen. Vi ser det inte som relevant att i nuläget ytterligare en gång utreda frågan, med hänsyn till att alla tidigare utredningar mer eller mindre har hamnat i det runda arkivet.

Herr talman! Lena Larsson för fram en del kritik mot våra reservationer. När det gäller ägarlägenheter handlar kritiken om att man tidigare har utrett detta och inte funnit juridiska lösningar. Vi anser att det skall kunna vara lika enkelt att äga en lägenhet som att äga en villa. Vi ser alltså inte att den juridiska delen av den här frågan skulle vara ett hinder. Om man bara inser betydelsen av ägarlägenheter såväl för samhället som för den enskilde skulle man utan vidare kunna genomföra denna idé. När det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen menar vi att den historia vi ser bakom oss förskräcker. Lena Larsson kan väl inte mena att utvecklingen på bostadsmarknaden under de senaste 20 åren har varit föredömlig? Lena Larsson kan väl inte mena att den valfrihet som alla bostadskonsumenter efterfrågar har funnits? Lena Larsson måste väl inse att det nu - när vi har kört det gamla systemet i botten och på alla sätt försökt utnyttja, vända och vrida på det - är tid att finna något nytt. Det är i det perspektivet som man skall se vår reservation. Vi vill visa på en möjlighet att öka attraktionsvärdet på boendet, och vi vill öka valmöjligheterna och därmed skapa trygghet för de boende.
Herr talman! Jag vill börja med att ta upp ägarlägenheterna. Jag förstår inte Stig Grauers. Han säger att det skulle vara lika enkelt att äga en lägenhet i ett hyreshus som ett egnahem. Det finns en rad komplikationer i en hyresfastighet. Det handlar ofta om samverkan och samråd när man tillsammans skall äga någonting. Det handlar ju inte bara om att äga själva lägenheten. Man har ju också gemensamma utrymmen som man måste förvalta och se till att sköta. Dessutom är det svårt att lägga in markvärden och sådant i själva ägarlägenheten. Det finns också en annan aspekt på detta. Det är kanske här som våra åsikter skiljer sig allra mest. Man skall fritt kunna hyra ut sin s.k. ägarlägenhet. Där ser vi socialdemokrater ett problem, eftersom ägaren då inte själv tar det totala ansvaret för den del av fastigheten som han faktiskt äger. Stig Grauers talade också om bruksvärdet och om de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag träffade naturligtvis precis rätt när jag förstod att man är ute efter dem. För oss har allmännyttan en mycket stor betydelse när det gäller bruksvärdessystemet, mycket på grund av att vår allmännytta inte har något vinstsyfte. Därmed har vi också en reglering av hur våra statliga subventioner, bostadssubventioner, används.
Herr talman! Det kan väl inte, Lena Larsson, vara ett hot mot idén om ägarlägenheter att ägaren i sin egenskap av ägare förfogar över lägenheten och då även kan utforma den som han vill? Det är väl ett erbjudande som de boende måste uppskatta, att få anpassa och utforma lägenheten efter sina egna önskemål? Så säger Lena Larsson att man t.o.m. kan tänka sig att den boende hyr ut sin lägenhet. Ja visst kan man göra det. Men fortfarande för han med sig ägaransvaret. Ägaransvaret förflyttas ju inte i och med att man hyr ut sin lägenhet, utan ägaransvaret står kvar på de villkor som gäller i övrigt. Detta är inget problem i och för sig. Lena Larsson kan säkert möta exempel på goda ägarlägenhetsförhållanden i många länder, där erfarenheterna av dessa är mycket större. Angående bruksvärdet säger Lena Larsson att det är allmännyttan jag vill komma åt. Nej, det är det faktiskt inte. Jag pekar på att allmännyttan, trots att man inte har vinstsyfte, inte har kunnat presentera en sådan mångfald att den skulle kunna användas som en riktnorm när man erbjuder de boende olika alternativ. Allmännyttan beslutar mot bakgrund av kommunala och andra prioriteringar hur de boende skall ha det. I vårt system är det den boende själv som skall ha möjlighet att välja. Den mångfalden i boendet hävdar vi är det viktiga.
Herr talman! Det Stig Grauers talar om när det gäller ägarlägenheten finns ju redan i bostadsrätten, förutom den del som rör själva finansieringen. Jag förstår inte varför man måste skaffa sig ytterligare en boendeform, när det man pekar på är just det som finns i bostadsrätten och som alltså redan finns i dag: att utforma sin egen lägenhet, att kunna påverka den egna lägenheten och se till hur man själv vill ha det. Den möjligheten finns i dag. Det man kan tänka sig är själva bostadsrättslagen, som man skulle kunna se över för att kunna komma en bit närmre ett system där var och en tar fullt ansvar för sin egen lägenhet. Visst har allmännyttan en mångfald. I dag kan man inom allmännyttans bestånd se olika efterfrågan på större eller mindre lägenheter och olika typer av kvalitet - inte i betydelsen kvalitet som sådan, utan i betydelsen att man kan hitta lägenheter som har en kvalitet som går utöver det som i dag är en standardbostad. Det har också visat sig att allmännyttan i dag är mer flexibel i sin hyressättning. Jag vet inte vad mer Stig Grauers menar med mångfald, om han menar att det också inom allmännyttan skall finnas egenbyggda lägenheter. I så fall är vi inne på något annat.

Herr talman! Uppluckringen av lagstiftningen som reglerar hyresrättsliga frågor har lett till ett sämre skydd och sämre villkor för hyresgästerna. Villkoren på fastighetsmarknaden är osäkra och kan leda till spekulation med fastigheter som är på obestånd eller som ligger i riskzonen för att bli det. Omfattande ombyggnader och renoveringar står inför fullbordan på 90-talet, vilket kan göra boendet osäkert för många hyresgäster. Hyresgästernas skydd och besittningsrätt måste utökas och kontrollen och lagstiftningen runt fastighetsköp och fastighetsförvaltning skärpas. Hyresgästernas möjlighet att känna trygghet i sitt boende genom ett seriöst ansvarstagande hos fastighetsägaren är lika viktigt som att fastighetsägaren kan lita på att hyresgästerna uppfyller sina åtaganden. Detta har vi i Vänsterpartiet berört i några av våra motioner och krävt ändring i lagstiftningen om. Men vi kommer inte att reservera oss, eftersom en utredning skall se över de hyresrättsliga frågorna och man i betänkandets andemening kan uttolka att hyresgästernas lagstiftade skydd kommer att förbättras. Man skall inte i tidningen behöva läsa om att hyresgäster inför ombyggnad sägs upp och avflyttas för att sedan erbjudas en lägenhet som de inte hade från början eller som de inte hade möjlighet att påverka hur den skulle rustas eller ändras. Hyran ligger sedan, i enlighet med de nya regler som gäller, på en betydligt högre nivå. Det här kommer enligt Hyresgästföreningen bara i Stockholmsregionen under 1995 tusentals hyresgäster att råka ut för. Det händer också att hyreshus på obestånd byter ägare till sådana som snabbt visar sig vara oseriösa, försvinner och lämnar stora låneskulder och obetalda räkningar efter sig. Naturligtvis drabbas hyresgästerna av sådana händelser, med oro och kanske med högre hyra som följd. Vi emotser, med de direktiv som föreligger, utredningens ändringsförslag med spänd förväntan. Det som har orsakat mest oenighet i det här betänkandet är frågan om ägarlägenheter. Det är ett borgerligt krav med ideologiska förtecken. Den fråga man bör ställa sig är om det finns något att vinna på en sådan reform. Ger det ett tillskott till boendesektorn i form av en bättre bostadspolitik, framför allt i form av en bättre social bostadspolitik? Svaret på frågan har hittills varit nej. Tidigare utredningar har avstyrkt sådana förslag med motiveringen att de bostadssociala effekterna inte har utretts tillräckligt och att det försvårar lagstiftningen och regelsystemet i övrigt på bostadsområdet. Vänsterpartiet anser att de upplåtelseformer som redan finns i dag är tillräckliga men att de behöver kompletteras med att hyresgästernas inflytande och rättsliga ställning stärks. Vi tror att ägarlägenheter leder till större problem, med fler som är utan bostad, ytterligare segregering och en minskad rörlighet på bostadsmarknaden. I en del länder i Europa där systemet med ägarlägenheter är det dominerande blir det svårt för dem som inte har råd att skaffa sig en egen bostad. Antingen blir man hemlös, eller så hänvisas man till särskilda bostäder, s.k. Sozialwohnungs. Att på detta sätt peka ut människor är inget som vi vänsterpartister förespråkar. Även om vi i Sverige genom en ogenomtänkt planering är på väg att skapa problemområden på gränsen till social utslagning, skall vi satsa på att återupprätta de områdenas status genom en rad åtgärder. Men vi tror inte att ägarlägenheter är någon lösning på det problemet. Därför ansluter vi oss till utskottets ställningstagande i den här frågan.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att en bra bostad till rimlig kostnad skall vara en mänsklig rättighet. Vi menar också att bostaden medför skyldigheter i den meningen att människor kan och skall ta ansvar för sitt boende och sin närmiljö. De måste därför få möjlighet att delta redan vid planeringen i samband med ny och ombyggnationer. Vi vill också öka möjligheterna för hyresgäster att köpa sina lägenheter. Vid förändringar av fastighetens status skall de ges laglig förtur att överta sina lägenheter med äganderätt. Reformen kan genomföras genom en skärpning och utvidgning av lagen om förvärvstillstånd för bostadsfastigheter. En privatperson skall inte kunna köpa och sälja hyreshus med mer än tre lägenheter utan att överlåtelser i första hand sker till hyresrättshavarna, dvs. genom förköpsrätt. Lagskärpningen bör enbart gälla vid frivillig försäljning och möjligen vid arv och gåva. Resultatet blir enligt oss ett spritt ägande och en begränsning av spekulation i fastigheter. Observera att detta inte minskar våra krav på ett bra bestånd av hyresrätter och en satsning på den kooperativa hyresrätten, som ett alternativ för ökat inflytande utan större ekonomiska insatser. Herr talman! I reservation nr 3 under mom. 10, som jag yrkar bifall till och som vi står bakom tillsammans med flera andra partier, vill vi ha ägarlägenheten som bostadsform närmare utredd, bl.a. med förköpsrätt för hyresgästerna - detta trots alla tidigare misslyckade försök, som har nämnts tidigare i debatten. Efter många års krav är det nu dags att se närmare på denna möjlighet till större valfrihet i boendet.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Per Lager vilken skillnad han ser mellan att göra en bostadsrätt av ett hus i och med att man ger hyresgästerna förköpsrätt till den och att inrätta ägarlägenheter. Det handlar ju då om att förändra en lagstiftning, men till vad? Jag förstår inte vilken skillnad som han ser här.
Herr talman! Det gäller storleken av det egna ansvaret, varvid äganderätten medför ett totalt ansvar. Det är väl liksom på många områden i livet så, att ju större ansvar man får ta, desto större försiktighet och noggrannhet iakttar man med det som man ansvarar för.
Herr talman! Också när det gäller bostadsrätter har man ett ägaransvar, men ett kollektivt sådant. Menar Per Lager att man för ägarlägenheter skall ha ett ägaransvar men att det skall vara begränsat till den egna lägenheten? Hur blir det då med de gemensamma utrymmena? Vem skall ta ansvar för dem?
Herr talman! För skötseln av de gemensamma anläggningarna kan man mycket väl skapa en ekonomisk förening. Sådana finns överallt i samhället i övrigt där man måste ta ett gemensamt ansvar, men själva lägenheten kan man äga. Det är bara ytterligare ett alternativ, som inte alls inverkar negativt på bostadsrätten eller någon annan upplåtelseform.

Herr talman! Vi står nu i beredskap att behandla det betänkande som klargör hur valet till Europaparlamentet den 17 september i höst skall se ut. Där behandlas också vissa andra valfrågor. Man kan väl konstatera att det inte är något upphetsande betänkande i och för sig. Regeringen har föreslagit - och det har i allt väsentligt accepterats av utskottet - att Europavalet i höst skall vara så likt ett vanligt riksdagsval som möjligt. På några punkter gör man dock undantag från den principen. Eftersom det bara är 22 ledamöter som skall väljas kommer man att betrakta hela landet som en enda valkrets vid fördelningen av mandaten. Till detta kommer att unionsmedborgare som inte utövat sin rösträtt i sina respektive hemländer både har rösträtt och är valbara i Sverige, men detta torde inte spela någon som helst praktisk roll. På vissa punkter har det emellertid förekommit diskussion i utskottet, herr talman. Jag skall bara som allra hastigast kommentera dem. Det gäller bl.a. 4-procentsspärren. Framför allt företrädare för de mindre partierna har önskat att man inte skulle tillämpa någon 4-procentsspärr i Europavalet. Å andra sidan har majoriteten i utskottet, precis som regeringen, varit av den uppfattningen att man bör undvika en fragmentering av partirepresentationen. Detta är någonting som vi har sett hända i många andra länder. Valdeltagandet kan förutsättas bli betydligt lägre i Europavalet än i de normala riksdagsvalen. Under senare år har genomsnittet när det gäller deltagandet legat på ca 53 % ute i Europa. Jag tror att vi kommer något högre; jag skulle för egen del våga förutspå att vi får ett deltagande på drygt 60 % - jag tror inte att det blir så förfärligt mycket mer. Det finns många skäl för detta - jag vill inte gå närmare in på dem. Utskottet fastnade alltså för att 4-procentsspärren bör finnas kvar och tror också att den kan verka mobiliserande på väljarna. En andra punkt som har diskuterats är personvalsinslaget. Från Vänsterpartiet har man fört fram meningen att man inte skulle vilja ha något sådant i Europavalet. Sedan den 1 januari i år gäller å andra sidan den grundlagsändring som vi har fattat beslut om och som säger att möjlighet till personval skall finnas. En tredje punkt gäller öppenhet beträffande den ekonomiska redovisningen av de kampanjpengar som kan ha mottagits. Vi i Moderata samlingspartiet instämmer i att största möjliga öppenhet bör finnas, men vi vill inte skriva under den text som majoriteten här står bakom. Vi vill inte föregripa resultatet från den riksdagens arbetsgrupp som arbetar med de här frågorna. Det är mycket möjligt att Europavalet kan ge diverse erfarenheter. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. När det gäller tidpunkten för val generellt sett har man från Centerpartiets sida reserverat sig till förmån för en förläggning av de ordinarie riksdagsvalen till våren. Det finns starka sympatier för detta - det skall jag inte alls sticka under stol med. Å andra sidan kunde man inte komma överens vid de författningsöverläggningar som förekom under hösten 1993, och Riksdagsutredningen kom då fram till att man borde ha en oförändrad valdag. Tiden var alltså inte mogen för en förändring på den punkten. Det finns därför inte någon anledning att nu ytterligare föra fram förslag om den tidpunkten. Det kommer att bli nya tillfällen senare. Ytterligare en punkt som berörts är poströstningen. När det gäller den utgår utskottet från att man kommer att beakta de synpunkter som förts fram mot den mycket dyrbara poströstning som vi har här i landet, men utskottet vill inte företa några förändringar inför det val som nu skall ske. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet tillstyrker en motion om att vissa olägenheter vad gäller valprövningsnämnden bör ändras. När det sedan gäller den kommunala valkretsindelningen har utskottet inte funnit någon anledning att närmare gå in på den, och inte heller på utlandssvenskarnas förhållanden. I en motion finns ett förslag om att de skulle få bilda en egen valkrets. Med tanke på att det bara är 21 000 utlandssvenskar som registrerats för val kan man tänka sig att vi i Sverige skulle få en majoritetsvalkrets av åländsk typ - det vore i och för sig säreget; som statsvetare skulle jag naturligtvis tycka att det vore väldigt roligt. Å andra sidan tror jag kanske inte att vi skall göra fullt så djärva experiment. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i KU:s betänkande med undantag för reservation 3, som jag yrkar bifall till; övriga reservationer yrkar jag avslag på.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 40 angående val till Europaparlamentet tas, som vi nyss hörde, frågan upp om tidpunkt för riksdagsval. Av hänsyn till dagens digra ärendelista skall jag fatta mig kort, herr talman. Riksdagsutredningen föreslog vid överlämnandet av sitt principbetänkande i juni 1993 att tidpunkten för riksdagsval skulle tidigareläggas. Som en konsekvens av att författningsöverläggningarna hösten samma år mellan företrädare för riksdagspartierna inte ledde till någon överenskommelse om att ändra valdagens förläggning i tiden ansåg sig Riksdagsutredningen i sitt slutförslag kunna utgå från att valdagen skulle vara oförändrad. Samma bedömning gör nu utskottet. Från Centerns sida har vi en annan uppfattning - samma nu som tidigare. Riksdagen har ju beslutat att budgetåret skall sammanfalla med kalenderåret fr.o.m. 1997. Budgetpropositionen skall alltså presenteras och behandlas under hösten. Beslut skall fattas före jul. Enligt vår uppfattning innebär en ordning med riksdagsval under hösten att den tillträdande regeringen får alldeles för kort tid på sig att förbereda den budgetproposition som så snart efter valet skall föreläggas riksdagen. Vi menar därför att det vore klokt att i stället förlägga riksdagsvalen till våren, i nära anslutning till riksmötets avslutande. Det innebär en större möjlighet för en blivande regering att förbereda och arbeta med höstens budgetproposition. Jag är övertygad om att en sådan arbetsordning förr eller senare kommer att vinna gehör och yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 4 i konstitutionsutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Det har varit en princip - har det sagts i utskottet när vi har behandlat detta - att valet till EU-parlamentet skall likna riksdagsvalen eller vara så likt dem som möjligt. Tanken med detta är naturligtvis att väljarna skall känna igen sig. När man nu står inför ett nytt val till en för väljarna ny församling kan det vara skäl att man har en valprocedur som är igenkännbar från väljarnas utgångspunkt. I detta läge vill utskottsmajoriteten införa ett för väljarna helt nytt element, nämligen personröstning. Det har gjorts prov i några kommuner. Detta prov är ännu ej utvärderat. Den lilla utvärdering som har förekommit visar att även på den kommunala nivån har systemet snarast varit illusoriskt, vilket borde vara otillfredsställande för den som är en mycket varm anhängare av personröstning. Men systemet är som sagt inte utvärderat, och det är ej heller tillämpat i nationell skala. Det är sant som det har sagts här att det står i författningen att det skall finnas en möjlighet till personval. Jag tror dock att det är oklokt att i detta läge - när det gäller en för det svenska folket ny församling - börja experimentera och införa en oprövad metod för röstning. Det kan vara nog nytt att vi nu skall ha en valkrets över hela landet och att de som skall rösta kanske inte har någon kandidat från sin egen hemort som de känner igen, osv. Därför har vi tyckt att man kan vänta med personröstningsförfarandet tills de nu gjorda erfarenheterna har utvärderats och tills förfarandet har prövats i ett riksdagsval. Om det blir personröstning - vilket majoritetsförhållandet i utskottet tyder på - anser jag att det är utomordentligt viktigt att det görs en redovisning av kampanjmedlen om det bedrivs personliga valkampanjer. Det är kanske betecknande, om man så vill, att moderaterna är så rädda för en sådan öppen redovisning, vilket deras reservation ger uttryck för. Däremot berör inte andra avseenden av valet, t.ex. röstsammanräkningen, väljaren. Det finns två tekniska begrepp som har politisk betydelse. Det ena är fyraprocentsspärren och det andra är valet av metod för mandatfördelning. Vi tillämpar nu den s.k. jämkade uddatalsmetoden för riksdagsvalet. Det innebär egentligen att fasta mandat tillfaller stora partier litet tidigare än vad som skulle vara fallet om man använde en icke jämkad uddatalsmetod. Vi menar att när det gäller EU-valet finns det ännu färre argument för en fyraprocentsspärr och för ett gynnande av stora partier än vad det finns i riksdagsvalet. Jag anser inte att det är ett argument för att man vill få starka regeringar. Jag tror inte att det i så fall är en teknisk fråga utan det beror nog på det politiska innehållet och på möjligheterna att överbrygga motsättningar inom ett parlament. Sådana frågor kan inte få sin lösning genom att man frångår det proportionella valsystemet. I EU-valet är dessa aspekter inte aktuella. Det är nödvändigt att folk med olika meningar skall få en möjlighet att bli representerade i Bryssel. Olika meningar skall vara företrädda i en sådan omfattning att de kan tävla om de 22 platserna i parlamentet. Jag menar därför att det inte finns något skäl att i EU valets röstsammanräkning tillämpa fyraprocentsspärren vid mandatfördelningen. Det finns inte heller något skäl att använda den jämkade uddatalsmetoden i stället för en rak uddatalsmetod, dvs. att man delar partiernas röstetal med 1, 3, 5 och fördelar mandaten därefter. När vi talar om kommunala valkretsar så kommer vi in på de övriga valfrågor som har blandats in i det här betänkandet. Vi anser att ett system med utjämningsmandat i kommunerna måste prövas. Erfarenheten säger att man i en del kommuner ändrar valkretsar eller inför nya valkretsar. Det gör att man nu faktiskt inför ett slags spärregel riktad mot mindre partier.

Jag menar därför att ett system måste utarbetas så att vi kan ha utjämningsmandat i kommunerna. När det slutligen gäller valdagens förläggning vill jag med hänsyn till kammarens tid inte späda på eller upprepa de argument som Sivert Carlsson har anfört. Jag ansluter mig till hans argument. Vi står också bakom samma reservation i betänkandet.

Herr talman! Jag måste säga att jag har mycket svårt att hänga med i Kenneth Kvists argumentering. Den 1 januari 1995 trädde en författningsbestämmelse som säger att personvalsinslag skall förekomma i kraft. Även om det parti som Kenneth Kvist tillhör åtminstone i det förgångna aldrig har visat sig respektera demokratiska författningar, kan jag inte förstå hur Kenneth Kvist skulle kunna utföra något slags illusionsnummer och helt plötsligt sätta grundlagen ur spel, några ändringar hinns förvisso inte med. Kenneth Kvist talade om en öppen redovisning av kampanjmedel m.m. Jag vill i det sammanhanget läsa innantill ur vår reservation: "Utskottet vill gärna understryka behovet av öppenhet i fråga om redovisning av kampanjmedel vid ett ökat inslag av personval. Detta kan även gälla andra bindningar. - Den ovan nämnda arbetsgruppen inom riksdagen överväger frågor av etiskt slag med anknytning till uppdrag som riksdagsledamot. Enligt utskottets uppfattning bör dessa frågor inte beredas av regeringen utan är i första hand en riksdagens angelägenhet." Nu har alltså riksdagen fått en arbetsgrupp tillsatt. Är det då inte ganska rimligt, Kenneth Kvist, att man avvaktar resultatet av den arbetsgruppens arbete innan man ger sig in och tullar på olika saker? Däremot kan man naturligtvis använda erfarenheterna från Europavalet när man skall komma fram till eventuella skrivningar i lagar etc.
Herr talman! Jag tror inte att det är så svårt att hänga med i min argumentation - om man vill. Men det kanske inte heller är så lätt att hänga med i logiken i Birger Hagårds ståndpunkter. Om man inte har ett tryck på folk om att de skall redovisa eventuella kampanjmedel i det här valet, är det mycket viktigt att man avvaktar arbetsgruppens utredning. När det är fråga om att införa ett helt nytt element i valsystemet är det däremot inte viktigt att avvakta utredningens arbete och utvärdering gällande personval. Det är riktigt att det står i författningen att personval skall tillämpas vid riksdagsval. Valet till EU parlamentet är emellertid delvis en annan sak. Eftersom diskussionen i utskottet hittills har gått ut på att man skall tillämpa samma valregler som vid riksdagsval, bör det också bli på det sättet. Man behöver inte använda EU-valet som ett experimentfält för nya valsystem utan låta dem beredas och utredas i lugn och ro. När vi har dragit slutsatser och utformat ett lämpligt system kan det börja tillämpas.
Herr talman! Kenneth Kvist framhärdar alltså i att man borde sätta sig över grundlagen i just detta fall.
Herr talman! Det står faktiskt inte i grundlagen, herr Hagård, att vi skall tillämpa personval vid val till EU-parlamentet. Man skall respektera grundlagen, men man skall också respektera den tradition vi har i Sverige. Vi skall inte börja tillämpa system som inte är färdigutredda.

Herr talman! I höst skall vi gå till val igen. 22 ledamöter i Europaparlamentet skall väljas. När vi har arbetat med det här betänkandet så har vi diskuterat hur valet skall läggas upp. Majoriteten säger att den viktigaste utgångspunkten är att valet i höst skall vara så likt ett vanligt val som möjligt. Skälet är att folk inte skall få svårt att klara av det här valet och att vi skall få ett så högt valdeltagande som möjligt. Samtidigt vill man införa personval för första gången. Jag har inget emot personval, men valet kommer då att skilja sig väldigt mycket från alla andra val som tidigare har ägt rum i Sverige. Dessutom skall vi ha nya regler om en öppen redovisning av kampanjmedel som en följd av personvalet. Det är också något som jag och Miljöpartiet stöder. Men detta val skiljer sig i stor utsträckning från alla tidigare val vi har haft i Sverige, inte minst med anledning av att Europaparlamentet inte är något vanligt parlament utan i hög grad ett låtsasparlament utan verklig makt och verkligt inflytande. Däremot kan Europaparlamentet i ganska stor utsträckning sägas ha insyn. Jag menar att huvudidén med att sitta med i Europaparlamentet är att få insyn i processen inom EU. Eftersom insynen kanske är det viktigaste argumentet för att man skall vara med där nere finns det heller inget argument för att en fyraprocentsspärr skall bibehållas i det här valet. Argumentet för en fyraprocentsspärr i vanliga riksdagsval är att man skall underlätta en regeringsbildning. Men Europaparlamentet väljer inga regeringar. Där sitter man på ett personligt mandat utifrån helt andra förutsättningar och aspekter. Det handlar inte om att man skall vara med och bilda en regering. I de allra flesta frågor fattas det heller inga beslut. Man ger rekommendationer, och man har medbestämmanderätt i fråga om det som ligger under den s.k. första pelaren. Det finns ingen anledning att ha en fyraprocentsspärr. De uträkningar som bl.a. gjordes på Rosenbad visade att den naturliga spärren ändå kommer att ligga någonstans mellan 3 och 4 %. Detta har en viss betydelse. Det finns en ganska stor risk att små partier här i riksdagen - t.ex. kds, Folkpartiet och Centern, som har en ganska svag profil just när det gäller EU-frågor - hamnar utanför EU-parlamentet. Det vore tråkigt, eftersom den här insynen gör att det finns en poäng för alla riksdagspartier att sitta med där. På det sättet och också genom EU-nämnden kan de följa arbetet inom EU och den svenska regeringens Europapolitik. Framför allt gör en fyraprocentsspärr det svårare för nybildade partier som ligger utanför den gamla traditionella partibildningen i Sverige. Det är en viktig synpunkt. I många länder - speciellt i vårt södra grannland - kommer nationella opinioner till uttryck vid sidan av de traditionella partiernas åsikter när det gäller Europafrågan. De är viktiga och har haft mycket stor betydelse för den nationella debatten och för att det förs en aktiv och radikal politik och debatt när det just gäller Europafrågorna. Därför vore det negativt om de stora partierna här i riksdagen genom den här typen av spärrar skulle försämra den nationella svenska EU-debatten i framtiden. Den andra reservationen, som jag tänker yrka bifall till, är reservation 6. Den gäller valkretsindelningen för kommunerna. Det system som man har och har haft ett tag har missbrukats i flera avseenden. Ett antal kommuner har indelats i valkretsar så att de stora partierna får ett större inflytande än de skulle få med en proportionell metod. Man kan också visa hur det här har lett till klara snedfördelningar. Partier som har fått färre röster än andra har helt enkelt fått fler mandat. Det bör inte vara rimligt i ett kommunalval i Sverige. Därför är det viktigt att ändra på det. Jag tycker att man skall införa samma regler som man har i landstingen. Det finns färdiga regler att använda. Det finns ingen anledning att vänta med en sådan förändring. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 6.

Herr talman! Vi skall nu behandla KU40, där val till Europaparlamentet och andra valfrågor tas upp. Inledningsvis vill jag säga att majoriteten i utskottet vill att EU-valet om möjligt skall överensstämma med övriga val till riksdag, landsting och kommun. Med anledning av den här propositionen har det väckts fyra motioner. Ett antal övriga motioner som tar upp valtekniska frågor m.m. har avlämnats under den allmänna motionstiden. Förslaget i propositionen om tidpunkt för det förestående valet till EU-parlamentet har inte föranlett några motioner. Därför tillstyrker utskottet förslaget om att val skall hållas den 17 september i år. Däremot har det kommit en motion under den allmänna motionstiden som tar upp tidpunkten för när allmänna val skall hållas. Utskottet avstyrker dess yrkande om att allmänna val skall flyttas till en annan tidpunkt. Utskottets majoritet delar regeringens bedömning att en övergripande ambition bör vara att så mycket som möjligt anknyta reglerna om val till EU-parlamentet till de regler som gäller för svenska riksdagsval. Andra frågor om val som tas upp i KU40 gäller valkretsindelning vid kommunala val och landstingsval. Detta har utretts av 1993 års vallagskommitté. För närvarande bereds frågan inom regeringskansliet. Övriga frågor som tas upp i KU40 handlar om utjämningsmandat i kommun och landstingsval, om indelning av valkretsar samt om en egen valkrets för utlandssvenskar. Den nu sittande Nomineringsrätts och valkretskommittén har i uppdrag bl.a. att undersöka förutsättningarna för en eventuell delning av riksdagsvalkretsarna. Denna kommitté har möjligheter att själv ta initiativ till att bereda de frågor som vi nu har berört. Ett antal ledamöter i den här salen är med i Nomineringsrätts och valkretskommittén. Där kan de bl.a. ta upp fyraprocentsspärren, som både Kenneth Kvist och Peter Eriksson har berört, och den jämkade uddatalsmetoden. Denna kommitté har möjlighet att ta upp dessa frågor i sitt betänkande under hösten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i KU40 samt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Trots att vi inte får igenom förslaget om att fyraprocentsspärren skall tas bort i det här valet tycker jag att Nils-Göran Holmqvist lämnar en öppning inför det fortsatta arbetet. Det är sympatiskt. Vid det fortsatta arbetet i riksdagen måste vi beakta att tiderna har förändrats. Vi har inte samma stela eller orörliga partistrukturer i Sverige som tidigare. Därför är nog denna spärregel litet otidsenlig. Vi har alltid kritiserat spärregeln, eftersom det finns en mycket stor risk att många av väljarna blir orepresenterade i riksdagen. Jag tar det som ett halvt löfte av Nils-Göran Holmqvist att denna utredning kan granska den här spärren. Det är lovvärt.
Herr talman! Till Kenneth Kvist vill jag säga att löftet är att vi i den här kommittén kan ta upp frågan och diskutera den. Sedan får vi se vad vi parlamentariskt kommer fram till, om vi kan bli eniga om att fyraprocentsspärren skall tas bort eller inte. Jag kan inte stå här och lova någonting, men både Kenneth Kvist och jag är med i denna kommitté. Därför har vi möjligheter att vädra våra synpunkter och ta upp den här frågan.
Herr talman! Jag begriper mycket väl att man inte kan stå och lova vad en kommitté skall komma fram till, Nils-Göran Holmqvist. Den måste naturligtvis titta på frågan först. Det är vi helt överens om.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att frågan om tidpunkten för riksdagsval inte är en huvudfråga i dag, utan en s.k. övrig valfråga. Men det har kommit ett instämmande från vänster och sympatiyttringar från höger. Och eftersom Nils-Göran Holmqvist inte kom med någon större argumentation mot min uppfattning styrks jag i min tro att vi förr eller senare skall få gehör för det här förslaget. Jag tycker att det har öppnats en dörr. Tack!

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till de kristdemokratiska motionerna K20 och K24 yrkande 6. Vi kristdemokrater har kraftiga invändningar mot den spärr på fyra procent i valet till Europaparlamentet som utskottet föreslår. För 22 mandat är den naturliga spärren med den jämkade uddatalsmetoden något över tre procentenheter. Det kan jämföras med treprocentsspärren till landstingen. Den jämkade uddatalsmetoden är en mandatfördelningsmetod som i sig innehåller en spärr mot småpartier. När det gäller ett så litet antal mandat som 22 stycken är den naturliga spärren tillräckligt hög. Det behövs inga ytterligare spärrmoment. De skäl som anförs för en fyraprocentsspärr är svaga och dessutom irrelevanta. Herr talman! För det första utgör den nuvarande fyraprocentsspärren till riksdagen inte något givet allmängiltigt tal, utan är en hårdhänt partipolitisk intressekompromiss från 1960-talet. En av parterna ville ha en lägre spärr för att få med ett då existerande riksdagsparti i ett nytt valsystem medan motparten ville ha en högre spärr för att utestänga ett parti som då befann sig utanför riksdagen. För det andra kan man konstatera att när sedan valsystemet för landstingen fastställdes valde man en lägre spärrnivå, åtminstone delvis på grund av den kritik som riktats mot fyraprocentsspärren. För det tredje är betänkandets skrivning om att ett lågt valdeltagande kan ge den effekten att en liten del av de röstberättigade lätt kan erhålla mandat, inte något som selektivt kan anföras vad gäller EU parlamentet. Det gäller i stället generellt. Det saknar alltså relevans eftersom man inte kan förutsätta ett lågt valdeltagande. Danmarks låga valdeltagande anförs som exempel. Men Danmark har även relativt lågt valdeltagande i folkomröstningar i EU-frågor. Vi kan jämföra detta med Sveriges höga valdeltagande i folkomröstningen om EU-medlemskapet. Argumentet i propositionen bygger alltså på ett antagande som kan vara felaktigt i sig. För det fjärde anför propositionen märkligt nog att ett spärrsystem skulle verka väljarmobiliserande. Det är ett påstående som är gripet ur luften. De empiriska resonemang som kan förekomma i samband med taktikröstning i valen till svenska riksdagen ger inte underlag för entydiga slutsatser i den statsvetenskapliga forskningen. Dessutom kan det antas att själva regeringsfrågan kan ha stor betydelse i valen till svenska riksdagen för en eventuell taktikröstning. Detta gäller ju inte vid val till EU-parlamentet. Argumentet saknar alltså all relevans. Herr talman! Oavsett vad man anser om valspärren till den svenska riksdagen så har motivet i förarbetena utgått från två skäl, nämligen önskan om stabila regeringsmajoriteter och syftet att undvika alltför stor partisplittring i riksdagen. Inget av dessa motiv föreligger i valet till EU-parlamentet. Parlamentet utser inte en parlamentarisk regering och partisplittringen kommer knappast att öka med svenska insatser. De partier som kan tänkas förekomma i Sverige har redan sina motsvarigheter i EU-parlamentet. Det finns enligt kristdemoktatisk bedömning därför ingen anledning att ha en högre spärr till valet av EU-parlament än det som den jämkade uddatalsmetoden innebär. Utskottets krav på kongruens med systemet för val till riksdagen saknar täckning vad avser spärrfrågan. Kristdemokraterna föreslår därför att valsystemet utformas utan särskild fyraprocentsspärr. Herr talman! Min förhoppning är att riksdagen skall avslå utskottets förslag om en fyraprocentsspärr i valet till Europaparlamentet. Jag vill också deklarera att vi kristdemokrater stöder reservation 5 om kommunala valkretsar.

Herr talman! Detta betänkande handlar om EU-val och andra valfrågor, och där behandlas också min motion om att man måste tvinga väljarna att markera för en viss person på valsedeln i och med att vi nu har personval. Detta har utskottet inte accepterat. Om det händer - och det tror jag - att de flesta väljare, säg 95 %, accepterar den valsedel som respektive partier har fastställt, så kan det innebära att 5 % som inte tycker så skall bestämma över de 95. Att kalla det för demokrati är att just våldföra sig på demokratin. Jag har i denna kammare tidigare motionerat om personval. Jag noterar nu att det inte finns några svar. Det fanns inga svar då, det finns inga svar nu. Jag vet att många debattörer figurerat i media och talat om det positiva med personlval, men de har inte talat om vad som är positivt. Jag är, herr talman, stolt över att vara konservativ, men jag är också villig att medverka till förändringar. Grunden i min konservatism är att förändringar skall baseras på goda erfarenheter. När vi nu genomfört personval i Sverige så undrar jag vilka goda erfarenheter man har baserat detta på. Det finns förvisso exempel runt om i världen, i vår närhet och längre ifrån, där man har mer eller mindre omfattande inslag av personval. Om erfarenheterna är så goda vet inte jag. En mätare är t.ex. valdeltagandet. Är valdeltagandet större i de länder som sedan länge har haft ett mera uttryckt personalvalsinslag än vad vi har haft i Sverige? Svaret på den frågan är helt klart nej. Kan man säga att engagemanget ifrån väljarna i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Danmark och Finland är större än i Sverige? Jag skulle vara mycket intresserad av att höra bevisen för att så är fallet. Till sist, herr talman: Politiker i Sverige har ibland litet affärer. Men de affärer vi har i Sverige är stilla vårvindar jämförda med de affärer som finns i de länder som har omfattande inslag av personval. Det är inte ofta jag har anledning att säga att jag håller med en vänsterpartist, men i det här fallet måste jag göra det. Kenneth Kvists kritik mot en bristfällig utvärdering stämmer. Det finns ingen utvärdering! Vi hade ett system med personval på prov i en del kommuner vid valet 1994. Resultatet var väl inte direkt något att skriva hem om. Nu kommer personval vid EU-valet 1998. Det är trots allt ett mycket omvälvande arrangemang vi nu vidtar. Jag skulle vilja fråga vad man har fått för erfarenheter av de personval som ägde rum i dessa sju eller åtta utvalda kommunerna inför 1994 års val. Herr talman! Jag vet att om man går upp i talarstolen som motionär får man inget svar från någon utskottsföreträdare. Det är tradition, och det kan bero på en viss rationalitet osv. I det här fallet tror jag att det också beror på att man inte har något svar. Man kan inte försvara ett påstående om att personval är bättre än det system vi har i dag i Sverige, som trots allt bevisligen har inneburit ett i jämförelse med många andra länder mycket högt valdeltagande och stort engagemang ifrån det svenska folket, alltså väljarna, våra uppdragsgivare.

Herr talman! Utskottet är enigt i detta betänkande utom på en punkt som jag strax kommer till. Beträffande motionen av Lars Björkman m.fl. om möjligheter för de ledamöter som så önskar att erhålla lokaltrafikkort, ett s.k. SLTF-kort, skriver utskottet positivt och hänvisar till pågående förhandlingar med Svenska lokaltrafikföreningen. Motionärerna menar att lokaltrafikkortet skulle kunna minska de totala kostnaderna för ledamöternas resor, eftersom det bl.a. Det finns en moderat reservation som vänder sig mot höjningen av det statliga stödet till partigrupperna i riksdagen med 10,8 miljoner för nästa budgetår. Majoriteten, som består av alla partier som är representerade i utskottet utom Moderaterna, vill ge ytterligare 2,7 miljoner kronor till gruppkanslierna för de partier som inte är i regeringsställning och 8,1 miljoner kronor ytterligare i ledamotsbidrag. I fråga om kanslibidraget vill man höja grundbidraget, och när det gäller ledamotsbidraget föreslår man en uppräkning från beräkningsgrunden en assistent på tre ledamöter till en assistent på två och en halv ledamöter. Av betänkandet framgår också att majoriteten ställer sig bakom ambitionen att åter höja partistödet från den 1 januari 1997 med samma teknik, dvs. ändra beräkningsgrunden ledamöter per assistent en gång till och lika mycket, så att bidraget därefter skulle utgå från beräkningsgrunden en assistent på två ledamöter. Som sagt, tekniken är att utgå från antalet assistenter per ledamot, men det handlar förstås om partistöd. Det argument som anförs för höjningen av kanslibidraget är att arbetsbelastningen ökat mycket efter Sveriges EU-anslutning, som lett till mera arbete i utskotten och i den nya EU-nämnden. Detta kan väl i och för sig vara sant, men också politiska partier bör ju kunna prioritera, prioritera om och omfördela inom de ramar som finns, och kanske också rent av öka sin produktivitet och effektivitet. Beträffande ledamotsanslaget hänvisar majoriteten till en enkät som genomfördes under våren 1994. De dåvarande ledamöterna tillfrågades om de hade behov av ytterligare administrativt stöd, och det sade de faktiskt att de hade, vilket ju inte förvånar. Om däremot alla varit tillfreds med sakernas tillstånd hade det funnits större anledning till överraskning. Sanningen är väl den att behovet är svårt att mäta och ännu svårare att mätta. Man borde för övrigt hellre använda begreppet efterfrågan än det mera metafysiska och dunkla begreppet behov. Efterfrågan på mera service finns säkert hos riksdagsledamöterna. Det skulle t.ex. vara lätt för mig att räkna upp diverse ytterligare tjänster som jag gärna såge att riksdagen hölle mig med om de vore gratis, som det heter. Det skall jag dock avstå ifrån. Om nu efterfrågan är i det närmast obegränsad är dessvärre statens tillgångar desto mer begränsade. 10,8 miljoner är ju också pengar, eller hur? I den nuvarande allvarliga ekonomiska situationen, när så många nedskärningar är nödvändiga, är det närmast stötande att höja det statliga partistödet. Det kan visserligen sägas att tidpunkten att höja partistöd aldrig är lämplig, åtminstone som vi ser det, men vissa tidpunkter är ändå mera olämpliga är andra. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det är väldigt viktigt att vi folkvalda kan företräda våra uppdragsgivare på ett effektivt sätt och att vi kan hålla god kontakt med våra uppdragsgivare. Om det bara handlade om riksdagsledamöternas bekvämlighet i form av att få mer assistenthjälp skulle jag vara den första att säga att vi inte har råd med det just nu. Men de flesta ledamöter här i riksdagen kan vittna om sin känsla av otillräcklighet när det gäller att med kraft företräda och representera det svenska folket. Vi får uppslag, initiativ, telefonsamtal, brev och kontakter med många av våra uppdragsgivare. Ofta blir man väldigt engagerad och säger sig: Det här skall jag ta tag i. Det här skall jag undersöka. Det här skall jag gå vidare med för att se vad det är för missförhållanden och om man kan göra någonting åt det. Jag tror att de flesta riksdagsledamöter kan vittna att telefonlapparna ibland så småningom hamnar underst i högen. Man hinner inte att kontrollera de uppgifter eller gå vidare med de uppslag man får. Då företräder vi inte våra uppdragsgivare på det bästa sätt som vi borde göra. Kvaliteten i våra egna förberedelser i olika aktiviteter, vare sig vi sitter i utredningar, i utskott eller uppträder här i kammaren, kan ibland kanske bli något sämre på grund av tidsbrist och att man inte har den hjälp i omgivningen som man skulle behöva för att kanske kunna ta reda på ytterligare uppgifter som man känner behov av. Oftast upptas en stor del av vår tid av ganska enkla assistentuppgifter som att ringa upp personer, att bestämma möten och praktiska detaljer i samband med olika arrangemang man skall delta i. Jag säger inte att riksdagsledamöter är för fina för att göra sådana uppgifter. Men frågan är om det är det bästa och effektivaste sättet att företräda våra väljare. Det är naturligtvis också viktigt att vi på rätt sätt sköter kontakterna med våra uppdragsgivare, kanske inte minst i besvärliga tider när många människor känner stor oro över vart Sverige är på väg. Det har skett en successiv förbättring när det gäller servicen till riksdagsledamöterna ända sedan början på 70-talet. Det började med att vi då fick egna arbetsrum. Tidigare skötte riksdagsledamöterna sitt arbete i riksdagsbänken. Successivt har vi fått datorer och mer assistenthjälp. Men det finns fortfarande stora brister. I dag är, som Nils Fredrik Aurelius sade, beräkningsgrunden för assistenthjälpen eller handläggarhjälpen en assistent på var tredje riksdagsledamot. Nu har i praktiken inte alla en tredjedels assistenthjälp beroende på att vissa riksdagsledamöter kanske har större behov av hjälp. Det kan gälla dem som sitter i ledningen för riksdagsgruppen eller partiledningen. Det betyder att de vanliga riksdagsledamöterna har en sämre service än en tredjedels assistenthjälp. Jag satt redan under slutet på 80-talet med i en arbetsgrupp där vi diskuterade att målet borde vara att varje ledamot åtminstone hade en person som man kunde ha som en personlig hjälp i sitt arbete som riksdagsledamot. Var vi nu gör är att vi tar steget från en assistent på tre ledamöter till en assistent på två och en halv ledamot. I de arbetsgrupper som jag har suttit med i, och jag antar att det har varit så också senare i beredningen av dessa ärenden, har moderata företrädare haft samma uppfattning som alla de andra, dvs. att både behovet och efterfrågan har varit väl motiverade när det gäller assistenthjälp. Men när det kommer till beslut här i kammaren har Moderaterna år efter år motsatt sig att man fattar de besluten. Jag vet inte vad som händer från arbetsgrupperna fram tills dess besluten skall fattas. Jag tror inte att Moderaterna ändrar uppfattning i sak, utan man försöker rida på opportunistiska uppfattningar. Det tycker jag också bekräftas av Nils Fredrik Aurelius terminologi när han säger att det bara är fråga om ett partistöd. Anslaget skall användas till att anställa människor här i riksdagen som skall göra oss riksdagsledamöter bättre på att företräda våra väljare. Det är inte fråga om någon byråkrati. Det är faktiskt rätt tid att nu ta ytterligare ett litet steg på den här vägen när moderaterna ju har lämnat en del lediga rum efter sig här i huset när de har flyttat in i de nya fina lokalerna i det gamla Utbildningsdepartementet. Det har varit en mening med att utvidga lokalerna här i riksdagen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker inte att man kan kalla det opportunism att vara försiktig med och motsätta sig ökade statliga utgifter i det här läget. I så fall behöver vi nog mera opportunism. Sedan kan jag i och för sig dela Birgit Friggebos uppfattning att det naturligtvis går motivera ökade insatser för riksdagsmännen så att de kan göra ett ännu effektivare arbete. Det är lätt att motivera, liksom det är lätt att motivera många andra utgifter. Frågan är bara om pengarna finns och om staten har den ekonomin. Där gör vi tydligen olika bedömning. Slutligen sade Birgit Friggebo att det nu var rätt tid. Jag tycker nog inte att det är riktigt rätt tid i dessa tider, när det handlar så mycket om nedskärningar även på väsentliga områden, att ytterligare höja den här typen av anslag.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Nils Fredrik Aurelius uppfattning att det är viktigt att vi ser till att budgetunderskottet inte blir ännu större. Men det innebär inte att vi i riksdagen avsvär oss från att göra prioriteringar. Jag måste säga, om jag får tala litet personligt, att jag är ganska frustrerad över att jag personligen inte själv har möjligheter att gå litet djupare i de olika offentliga stödsystem och alla de utgifter som vi har i statens budget för att kunna bli effektivare och komma med förslag till hur vi skall få en bättre kvalitet och få ut mer av alla de resurser som vi använder. Vi är här i riksdagen väldigt duktiga på att anslå nya pengar men ganska dåliga på att utvärdera hur de används och hur de skulle kunna användas mer effektivt.

Herr talman! Vi blir alltmer överens om att studiestödssystemet som det ser ut i Sverige i dag är dåligt. Det är i grunden felkonstruerat kan man nästan säga. Det är alldeles uppenbart att det är orättvist. Människor studerar på samma utbildningar på helt olika villkor. Det är godtyckligt. Det finns ingen direkt tanke bakom vilka som har vilka bidrag. Det är dyrt för staten. Det kostar alltmer, och vi får allt större avskrivningskrav. Det är också dyrt för studenterna. Väldigt många människor drar sig för de skuldbelopp som man ganska fort kommer upp i. Ändå är detta bara en liten del av den samlade problematiken i den högre utbildningen. Jag tror att det är en mindre del än vad många kanske föreställer sig. De stora problemen handlar om helt andra saker. De handlar om att Sverige har för få akademiker totalt sett. Sedan 1970-talet har utvecklingen av antalet akademiker stagnerat. Vi har för få människor med långa akademiska utbildningar och för många med korta. Vi har alltför få människor med forskarkompetens och för få som disputerar. Vi har väldigt många som avbryter sina studier innan de är färdiga, och vi har en extrem koncentration av akademiker i den offentliga sektorn. Spegelbilden är att vi har extremt få akademiker i den privata sektorn i Sverige. Detta märks också rent ekonomiskt. För den enskilde märks det på att många utbildningar inte ger en lön som är rimligt i närheten av de investeringar som enskilda människor lägger ner. Vi ser det när det gäller vårdanställda, för att ta ett känt exempel. Vi ser det faktiskt också i ett mindre känt exempel, nämligen att svenska teknologer är ungefär hälften så välbetalda som i många jämförbara länder. Vi ser det också ekonomiskt för landet. Sverige satsar mindre än nästan alla andra västeuropeiska länder på högre utbildning totalt sett. Det är detta vi tror skall vara löftet inför framtiden. Ett speciellt problem här är den sociala snedrekryteringen. Det är ett problem som alla pratar om, alltid har pratat om, men som ingen lyckats göra något åt trots allt prat. Det står stilla även här sedan tidigt 70 tal. Då kom de stora årskullarna in på universiteten. Om vi skall lyckas med kunskapslyftet måste vi även locka begåvningar från de hem som inte har en naturlig tradition att plugga vidare. De måste också lockas in till högre utbildning och inte avstå, med rätt eller orätt. Jag tycker inte att detta i första hand är ett studiestödsproblem. Visst är det lätt att säga att det handlar om skuldsättningen och att det är många som avstår därför att man är rädd för de höga skulderna. Det är för lätt att säga just det. Dessa val syns mycket tidigare så. Vi ser dem redan i grundskolan när människor skall välja mellan allmän och särskild kurs. Redan där slår den sociala snedrekryteringen till fast det inte alls handlar om pengar utan om traditioner. Jag tror faktiskt att om vi inte på tolv år i grundskola och gymnasium lyckas göra svenska elever och svenska studenter intresserade av att läsa vidare på universitet och högskolor kan inget studiesystem i världen lyckas med den uppgiften. Dagens beslut skall mest handla om besparingar. Det handlar om minskade studiebidrag. Vi tar bort CSN-kortet och barntillägget. Det är tuffa men rimliga besparingar i den situation som vi har just nu. Samtidigt finns det en litet trist slöserimentalitet. Vi installerar nya komvuxstipendier fast vi inte har pengar till det. Vi återinför den kollektiva fackliga rätten att ansöka, och vi inför en ny orättvisa genom det kritiserade NT-arvodet i lätt modifierad form. I stället för att göra det alla tycker att vi borde göra, nämligen förenkla och renodla vuxenstudiestödet gör vi det ännu mer orättvist. Lapptäcket blir ännu dyrare och krångligare. Vi moderater står bakom de reservationer som vi har i dessa båda betänkanden, men jag tänker i dag nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 1 och

Herr talman! De två betänkanden som vi behandlar i dag innehåller en rad olika frågor som rör vårt studiesociala system, inklusive de olika studiestöden. Jag tänkte koncentrera mig till att kommentera frågor rörande CSN-kortet och de allmänna riktlinjerna för ett nytt studiestödssystem. Därutöver finns det ett antal andra frågor som också behandlas i betänkandena, men jag kommer att avstå från att närmare kommentera dem. Attackerna mot CSN-kortet har varit flera under de senaste åren. Oavsett regeringskonstellationer har CSN-kortet varit föremål för diskussioner. Man har velat dra in det statliga stödet till det. Nu har man lyckats. I det betänkande som nu ligger föreslås att den statliga subventionen till kortet skall plockas bort. Jag tycker att det är mycket beklagligt att man har lyckats med detta. CSN-kortet är ett av de få studiesociala stöd som vi har vid sidan av det ordinarie stödet. Det spelar dessutom en viktig roll för många studerande. Att Sverige är ett stort land till ytan känner alla här i kammaren till. Det gör att vi har ett stort antal studerande som måste resa ganska långa vägar för att kunna studera. Det gäller inte bara studerande från glesbygder, landsbygder och småorter utan även studerande som kommer från större orter och storstadsområden. De måste i dag resa till andra studieorter därför att just den utbildning de vill ha finns på någon av de regionala högskolorna. CSN-kortet är ett viktigt stöd till de studerande som behöver röra på sig och som måste resa till andra studieorter. I kronor och ören räknat betyder det väldigt mycket för enskilda studerande. Även om föregående talare ifrågasatte de studiesociala stödens roll är jag övertygad om att just CSN-kortet har haft en betydelse för ett antal studerandes möjligheter att studera och kunna göra det på ett acceptabelt sätt. Det har funnits en rad pluseffekter med att ha CSN-kortet. Det har redovisats i olika sammanhang även om det inte syns i det här betänkandet. Sedan man fick CSN-kortet utvidgat till att omfatta fler reseföretag har det inneburit att färre studerande åker på vägarna i dag, dvs. vi har ökat trafiksäkerheten. Det är färre unga studerande som är inblandade i olyckor på våra vägar. Den unga generationen har också på det här sättet lärt sig att använda de kollektiva transportmedlen. Man har vant sig vid att utnyttja den möjligheten. Det har funnits väldigt många missuppfattningar om CSN-kortet. En sådan missuppfattning som med jämna mellanrum har presenterats både här i kammaren och utanför i olika artiklar är att detta bara skulle vara en subvention av SJ. Så har inte kortet varit konstruerat de senaste åren. Så var det en gång i tiden, men genom de förhandlingar, omförhandlingar och förändringar som har skett ingår numera i subventionen att man kan flyga, utnyttja olika bussföretag osv. Strävan har hela tiden varit att få fler och fler med på rabatten. Värdet av rabatten har ökat för varje omgång. I vårt budgetalternativ har vi i Centern presenterat en finansiering av detta. Men vi har också insett att det finns ett allmänt behov av att hålla ner statens kostnader. I det arbete som har pågått i utskottet har vi lanserat ett kompromissalternativ som skulle ha inneburit att vi hade fått en finansiering inom ramen för det totala studiestödet. Jag har vid att par tillfällen framfört i utskottet att vi skulle ge CSN i uppdrag att på nytt förhandla med reseföretagen med den mycket klara fingervisningen att kostnaderna för detta måste minska ur samhällets synvinkel och att CSN, när de är klara med en sådan förhandling, får se vilka möjligheter det finns att finansiera detta inom ramen för det totala studiestöden. Man får alltså göra omfördelningar. Sedan skulle man kunna återkomma med ett förslag till riksdagen. Det tredje steget skulle vara att den nu sittande Studiestödsutredningen fick i uppdrag att även titta på hur man skulle kunna lösa detta på lång sikt och få med det som en bit i det samlade studiestödet. Nu gick det inte att få gehör för en sådan tanke i utskottet. Utskottsmajoriteten har avvisat den och säger att det bara skulle ha drabbat studiebidraget och att det har drabbats tillräckligt mycket. Jag tror att det hade funnits fler alternativa vägar att pröva än att bara angripa studiebidraget. Det finns ju rätt många olika stödformer inom studiestödet som man skulle kunna titta på. Man skulle kunnat plocka en liten bit här och en liten bit där om så man hade önskat. Nu ville man inte det. Utskottsmajoriteten bygger i betänkandet upp fromma förhoppningar om att detta skall räddas på något sätt. Man säger att CSN ändå har möjligheten att försöka förhandla fram rabatter och att avgiftsbelägga kortet. Jag tror att det är fromma förhoppningar. Tyvärr tror jag att CSN-kortet försvinner med detta. Det som kommer i stället kommer att vara betydligt mindre gynnsamt. På sikt kommer dessa rabatter att tvina bort eller försvinna. Det har ju funnits ett värde i att någon har garanterat CSN-kortet. Jag beklagar alltså inriktningen på det här beslutet. Herr talman! Låt mig sedan gå över till de litet mer långsiktiga frågorna som gäller studiestödets utformning. Jag tycker att regeringen och socialdemokraterna krånglar till ett redan krångligt studiestödssystem. I årets budgetproposition har man lagt till diverse olika lösningar. Man har plockat in NT-stöden, nu blir de visserligen modifierade till en form av SVUXA, man har föreslagit stipendier som skulle gälla basårsutbildning i komvux, man har föreslagit avskrivningsregler osv. Detta sker i ett läge när vi redan har ett synnerligen krångligt och för individen många gånger svåröverskådligt system. Personer hamnar dessutom i väldigt olika förutsättningar när de studerar trots att de sitter på samma utbildning. Det är litet märkligt att man har valt detta samtidigt som vi har en utredning. Vi var överens om direktiven till den utredningen under den förra mandatperioden. Vi skall försöka åstadkomma ett mer samordnat och enhetligt studiestödssystem. Vi har ställt upp fyra övergripande mål. Ett är att vi anser att skuldbördan efter studietiden måste lättas. Enligt alla undersökningar som har presenterats är det den viktigaste åtgärden för att trygga rekryteringen till högre studier och minska den sociala snedrekryteringen. Till skillnad från Ulf Kristersson har jag uppfattningen att det har en ganska stor betydelse hur studiestödet är utformat. En annan huvudprincip från vår sida är att systemet skall konstrueras så att subventionerna i systemet lyfts fram. Merparten av samhällssubventionen skall ligga på bidragsdelen. För det tredje anser vi att vi skall försöka åstadkomma en studiefinansieringsmodell som skapar så litet byråkrati som möjligt. Den skall vara enkel och lättöverskådlig. Det kan man inte säga att dagens system är. Det leder till att många har både dubbeloch tredubbelsökt för att vara säkra på att få den mest förmånliga stödformen. Det skapar ju bara byråkrati. Den fjärde punkten i vårt förslag är att vi anser att systemet måste vara finansierat fullt ut. Det innebär en väldigt kraftig restriktion för hur mycket utrymme som finns för att tillföra pengar. Vi har sagt att vi ser det studiesociala systemet som en investering. Att en sådan här del av samhällets stödsystem har en hög prioritet i förhållande till andra system motiverar en prioritering i förhållande till andra samhällssektorer. Herr talman! Med hänvisning till att vi skall försöka hålla ned antalet omröstningar här i kammaren, vill jag, när det gäller betänkande SfU12, endast yrka bifall till reservationerna 2 och 33. När det gäller betänkande SfU15 vill jag yrka bifall till reservation nr 1.
Herr talman! De nuvarande studiestödens utformning har stora brister som olika regeringar försökt att avhjälpa. Studiestödssystemen skall bidra till att motverka social snedrekrytering till utbildningar, skapa likartade möjligheter till högre utbildning var man än är bosatt i landet, beakta jämställdheten mellan könen samt skapa likartade förutsättningar oavsett vilket av stödsystemen som kommer till användning. Nuvarande studiestödssystem fyller inte de uppställda kraven. Det ger inte heller goda förutsättningar att stimulera till högre utbildningar främst för studieovana grupper som ser studiemedelssystemen som ett orimligt lån som inte kan återbetalas. Studiemedelssystemen är dessutom ojämlika och skapar orättvisor som också bidrar till konflikter och skapar dåligt studieklimat. Regeringen har därför tillsatt en kommitté för reformering av studiestödssystemen. I betänkandet framhålls vikten av att kommittén noga beaktar såväl jämställdhetsfrågorna som utformningen av studiestödssystem som motverkar social snedrekrytering. Det hade ju varit klädsamt om Ulf Kristersson, när han talade om social snedrekrytering, hade tänkt tanken att låta studiestödsutredningen titta på allt samtidigt och se det som en helhet i stället för att medverka till att slå ut CSN-kortet. Jag skall återkomma till det, men jag tycker att det är en av de stora bristerna i de förslag som majoriteten lägger. I uppdraget till utredningen framhålls också vikten av att förändringarna ses i ett helhetsperspektiv. Jag förutsätter att utredningen också bidrar till att ett nytt studiestödssystem utvecklar möjligheterna för alla studerande att utnyttja den utbildning som ger bästa studieutbytet oavsett var i landet utbildningen är förlagd. Inte minst ur ett regionalpolitiskt perspektiv är detta av yttersta vikt. Men också ur ett ekonomiskt perspektiv ger dessa förutsättningar bättre utbyte för samhället. Det ger också bättre förutsättningar för kravet på en internationellt hög utbildningsnivå för så många som möjligt. Den kärva ekonomiska situationen i landet medför att regeringen föreslagit betydande nedskärningar i viktiga stödformer. Det är med stor förvåning som jag noterar att nedskärningarna och försämringarna görs nu, samtidigt som regeringen lägger stora summor på nya studiestöd som ytterligare skapar orättvisor i systemet. Herr talman! Barntillägget i svux och svuxa slopas, i YTH-utbildningarna återinförs det särskilda vuxenstudiestödet, CSN-kortet avskaffas, resebidraget till elever vid statens skolor för vuxna avskaffas, basårsutbildningen i komvux premieras med ett särskilt stipendium. Det är alltså förbättringar som premierar de starka och nedskärningar som slår mot de svaga. Jag måste då ställa frågan: Var finns jämställdheten? Var fanns Mona Sahlin när dessa förslag lades fram? Sammantaget blir resultatet av regeringens förslag att kvinnor med låg eller bristfällig utbildning missgynnas medan satsningar huvudsakligen görs på tekniska utbildningar. Regeringen har nu tillsatt en studiemedelsutredning. Varför då inte låta den analysera och lägga förslag till ett sammanhållet studiemedelssystem? I stället gör man indragningarna först och utformar nya system senare. Var finns logiken? Varför slår majoriteten mot de svaga och premierar de starka? Herr talman! Otaliga är de brev och uppvaktningar som framfört synpunkter mot ett avskaffande av barntillägget i svux och svuxa. Regeringen hävdar att ett borttagande av barntillägget skall beaktas inom ramen för familjepolitiken. Vi vet i dag att stora neddragningar sker i familjepolitiken. Barntillägget beaktas inte i regeringens förslag i familjepolitiken. Vilka jämställdhetsaspekter fick råda när regeringen tog beslutet om att avskaffa barntillägget? Varför slår regeringen hårdast mot de svagaste grupperna - de som saknar grundutbildning, de som är arbetslösa, de med stor försörjningsbörda? Var finns jämställdheten, Mona Sahlin? De som drabbas är huvudsakligen kvinnor, i många fall ensamstående kvinnor med barn. Många tvingas avbryta sina studier. Besparingarna skall göras rättvisa och fogas in i ett rimligt sammanhang. Varför inte skjuta på beslutet om barntilläggen till studiemedelsutredningen? Samtidigt gör regeringen besparingar i barnbidragen som innebär att studiebidragets belopp också skrivs ner. Som konsekvens av att folkpartiet motsätter sig besparingen på barnbidraget avslår vi också sänkningen av studiebidraget. För ett år sedan behandlades denna fråga i socialförsäkringsutskottet. Ett enigt utskott yrkade avslag på den regeringens förslag eftersom den socialdemokratiska ledamoten Lena Öhrsvik ansåg att den aviserade parlamentariska utredningen inte onödigtvis skulle bindas upp i delfrågor. I dag är tonen en annan. Var är socialdemokraterna i denna fråga i dag? Nu binds utredningen upp. Nu tas ingen hänsyn till rättvisa och jämställdhet. I betänkandet tas också frågan om CSN-kortet upp. Visst är 81 miljoner en viktig besparing. Men en avveckling av CSN-kortet skapar negativa konsekvenser för friheten att välja utbildningsort. Denna frihet är ett viktigt utbildningspolitiskt mål. Besparingen slår mycket hårt mot högskolor och universitet i Norrland. Umeå universitet har i dag större riksrekrytering än universiteten i söder. Ett avskaffande av CSN-kortet spolierar förutsättningarna för Umeå universitet och högskolorna i Norrland att konkurrera på lika villkor. Samtidigt ger en avveckling sämre förutsättningar för elever i landets glesbygder att söka utbildning över hela landet. Redan nu spelar närheten till hemorten mycket stor roll vid val av studieort och utbildning. Med ökade resekostnader kommer närhetsfaktorn att få en ännu större betydelse. Detta kommer att försämra Norrlandshögskolornas konkurrenssituation, skriver rektorerna vid Umeå universitet, högskolan i Luleå och Mitthögskolan. Varför vägs inte detta viktiga studiestöd in i den samlade utredningen? Herr talman! Vid utskottets utfrågning om CSN kortet anförde SJ att 40 av de 81 miljonerna är att hänföra till s.k. olönsam trafik. Vid avskaffande av CSN-kortet belastar det ett annat statligt konto. Reseersättningen för elever vid riksgymnasier och specialskolor uppskattades till 30 miljoner. Kvar att finansiera blir då 11 miljoner. Rimligen borde denna viktiga fråga kunna vägas in i utredningen. Regeringen föreslår att resebidraget till studerande vid statens skolor för vuxna skall avvecklas. Vilka är dessa studerande och vilka studievillkor har de? Det är huvudsakligen kvinnor som på grund av avsaknad av barntillsyn, eller besvärliga kommunikationer till komvux, väljer att läsa vid statens skolor för vuxna. Vid SSVH i Härnösand uppger 20 % av eleverna att de tvingas sluta sina studier om resebidraget dras in. Eleverna har i genomsnitt 37 mil till skolorten, 26 % har mer än 50 mil. De gör i genomsnitt åtta resor per läsår. De flesta av eleverna saknar någon form av annat studiestöd. Det enda stödet är detta resebidrag. Regeringen hävdar också i budgetpropositionen att distansutbildningen vid SSVH skall prioriteras. Därför görs inga besparingar i utbildningen. Varför gör man då utbildningen omöjlig för stora delar av eleverna? Var finns jämlikheten och rättvisan? Var fanns Mona Sahlin när denna fråga beslutades av regeringen? Rimligen borde även denna fråga som är så viktig för dem som har det svårast att skaffa sig grundutbildning hänskjutas till prövning i studiemedelsutredningen. Inte minst eftersom kostnaden är marginell. Herr talman! Jag vill fråga vänsterpartiet: Var finns jämställdheten och jämlikheten i denna fråga? Varför står ni inte upp för era ideal? Det räcker inte med vackra tal på gator och torg. Det gäller att också se rättvisan i vardagen. Ni borde ta ställning i denna viktiga fråga. Herr talman! Folkpartiet förutsätter att den tillsatta studiestödsutredningen arbetar skyndsamt för att ta fram ett sammanhållet studiemedelssystem som ger bättre rättvisa och rimligare utbildningsmöjligheter än dagens system. I avvaktan på detta anser folkpartiet att både barntillägget i svux och svuxa, CSN-kortet och resebidraget till elever vid SSV skall finnas kvar och hänföras till utredningen för övervägande. Samtidigt anser vi att nya utgifter som studiestöd till YTH-utbildning och stipendium vid basårsutbildning inte skall realiseras. Herr talman! I SfU:s betänkande 15 behandlas regeringens förslag om särskilt vuxenstudiestöd och möjligheterna till avskrivning av studielån vid de Detta nya stöd skapar nya orättvisor. Kostnaden, som beräknas till 1,6 miljarder, är orimlig för en tillfällig satsning på 9 000 personer. Samtidigt skapas möjligheter för dem som avbrutit sin utbildning att få en betald utbildning som deras studiekamrater som kämpat sig igenom sin utbildning gått miste om. I ett läge då saneringen av statens budgetunderskott kräver stora uppoffringar av grupper med sämre förutsättningar och sämre ekonomi finns det inte utrymme för några satsningar på speciellt utvalda grupper. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag bör därför avslås. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 7, 25, 33 och 34 i betänkande 12 samt till reservation 1 i betänkande 15. Självfallet står jag bakom övriga reservationer som Folkpartiet har fogat till de två betänkandena.

Herr talman! I går på Aftonbladets kultursida fanns en artikel av Margareta Norlin med rubriken "Tack kvinnor, det gjorde ni bra!" Artikelförfattaren riktar ett ironiskt tack till världens mest jämställda riksdag, till världens mesta kvinnoriksdag, för alla de nedskärningar som drabbar kvinnor. "Det är väl därför som man nu avskaffar barntillägget för vuxenstuderande?" frågar hon. "När en majoritet i socialförsäkringsutskottet beslöt att ta bort dessa 992 kronor per månad, är det naturligtvis särskilt med tanke på de lågavlönade kvinnorna!" fortsätter hon. Det är inte utan att jag undrar hur och när och i vilka frågor det kommer att märkas att vi har 40 % kvinnor i riksdagen, varav de flesta kommer från det parti som hade varvade listor och som vill ha varannan damernas. Tillsammans med Moderaterna tar socialdemokratiska kvinnor och män bort barntillägget i vuxenstudiestödet. Tillsammans med Moderaterna sänker Socialdemokraterna studiebidraget. Tillsammans med alla partier utom Vänsterpartiet - alltså även Sigge Godins parti - tar Socialdemokraterna bort möjligheterna för familjer med låg inkomst att få extra tillägg i tio månader. Man gör det genom att hävda att det statsfinansiella läget kräver det. Med all respekt för det statsfinansiella läget vill jag säga att det finns bättre grupper att söka stöd hos när det gäller statens dåliga finanser än lågavlönade kvinnor med barn. Vänsterpartiet har pekat på ett antal. Socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet hänvisar till att man inte kan ta hänsyn till t.ex. familjens storlek eftersom sådana förhållanden beaktas inom familjepolitikens ram. Vilken familjepolitik? Vilken familjepolitik är det som beaktar sådana förhållanden? Inte är det den socialdemokratiska. Där har man sänkt bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och bidragsförskott. Är det detta som menas med att beakta sådana förhållanden när man hänvisar till familjepolitikens ansvar, dvs. att sänka barnbidraget och låta studiebidraget följa med? av a-kassan om man nu anser att sänkta studiebidrag skall behandlas i familjepolitiken och samtidigt värnar om lågavlönade kvinnor i komvux, vilket världens mest jämställda regering lovade i valrörelsen? Sanningen är att man inte vågar ta sitt ansvar. Man hävdar att studiebidragens storlek och barntilläggen i vuxenstudiestödet hör till familjepolitiken när den egentliga sanningen är att det är ett dråpslag mot arbetarklassens kvinnor - ett dråpslag mot lågutbildade kvinnor som i dag uppmanas att utbilda sig för att kunna få bättre jobb. Att då hävda att de nedskärningar som görs inom studiestödets område skall beaktas inom familjepolitiken är att inte våga ta sitt ansvar. Socialdemokraterna vet lika väl som jag att den politik som förs inom familjepolitiken och vad gäller studiestödet inte är ägnad att öka jämställdheten eller bidra till kvinnors frigörelse i Sverige. Ni vet lika väl som jag att de förändringar som föreslås på familjepolitikens område drabbar barnfamiljerna - även den sänkning av studiebidraget som ni nu genomför med hjälp av Moderaterna. Ni vet också att förändringarna genomförs i så snabb takt att ni inte kan överblicka konsekvenserna av hur nedskärningarna drabbar. Ni borde därför ha talat om för regeringen att ni inte är beredda att medverka till att studiebidraget sänks. Ni borde ha uppdragit åt den socialdemokratiska regeringen att återkomma med en redovisning av de fördelningspolitiska effekterna av de besparingar som genomförs på familjepolitikens område. Då hade ni funnit att de besparingar, nedskärningar och försämringar som ni föreslår på just familjepolitikens, studiestödets och socialförsäkringarnas område ensidigt drabbar arbetslösa kvinnor med barn, komvuxstudenter med barn och lågavlönade kvinnor med barn. Hur ni kan acceptera det förstår jag inte. Jag vet att räntan är hög. Jag vet att ränteskulden drabbar var och en. Jag vet att det är viktigt att få statens finanser i balans. Men staten består av enskilda kvinnor, män och barn. Vad ni nu gör är att se till att skapa finansiell obalans i stora delar av dessa samhällets minsta enheter, nämligen de enheter ni innan valet utlovade ert fulla stöd. När det gick upp för en grupp kvinnor på Stockholms folkhögskola att barnbidraget skulle sänkas anordnade de en demonstration. De skickade ut en inbjudan till alla partier att tala på just denna demonstration. Jag var där. Det enligt egen utsago största kvinnopartiet skickade en tjänsteman. Det var samma dag som socialdemokrater tillsammans med moderater beslutat att ta bort barntillägget i vuxenstudiestödet. När de demonstrerande kvinnorna fick reda på det började en mamma gråta. "Vad skall jag göra nu?" sade hon. "När skatten är dragen har jag 6 000 kr kvar. Hur skall jag kunna fortsätta plugga om ni drar 3 000 kr till av det?" Hon såg omedelbart att ni genom detta beslut kommer att skapa obalans i hennes och hennes familjs finanser. Hon måste gå tillbaka till a-kassan och därefter socialbidrag. Vari ligger logiken? Att börja studera i vuxen ålder kräver mycket styrka och ork. Många av dem som studerar på komvux har dålig skolgång bakom sig. Försvinner barntillägget försvinner också möjligheten till bättre kunskap och kompetens för dessa kvinnor. Det är bara oförnuftiga och okloka som inte inser vad Sverige kommer att förlora genom att inte höja kunskapsnivån hos folket. Kvinnofrågorna fick skjuts och kvinnorna stöd när Stödstrumporna hotade med att starta ett kvinnoparti. Före valet skrev Stödstrumporna en bok. I den rekommenderade de kvinnor i Sverige att rösta på Socialdemokraterna. Varför gjorde de det trots att de visste att även Socialdemokraterna måste spara? Jo, kanske därför att de trodde att Socialdemokraterna skulle fördela bördorna rättvist. De trodde nog inte att det systemskifte som borgarna började vad gäller familjerna skulle fullföljas av en socialdemokratisk regering. Var är stödstrumporna i dag? Varför har de tystnat? Räckte det för dem med fler kvinnliga landshövdingar och att det blev lättare för kvinnor att låna pengar i banken? Jag vill uppmana kvinnorörelsen i Sverige att nu samla kvinnorna till protest mot alla dessa kvinnofientliga förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 8 och 11.

Herr talman! Det var ett intressant anförande från Ulla Hoffmann. Det är rätt att vi skall göra ett studiestödssystem som är till gagn för de sämst utbildade, dem som saknar utbildning och dem som utgör begåvningsreserven i vårt samhälle och som vi såväl behöver i den högre utbildningen. Det gäller väldigt många av kvinnorna. Nu har ni en chans att leva upp till era anföranden - inte bara här i kammaren utan på gator och torg där ni talar om jämställdheten och alla människors lika rätt att skaffa sig en bra utbildning, höja sin kompetens och få bättre ekonomi och förutsättningar. Varför säger ni då nej till att föra över frågan om statens skolor för vuxna? Det ges resebidrag på 2,9 miljoner för skolan i Härnösand. Massor av kvinnor som bor i glesbygden, som inte klarar barnpassningen och inte kan gå på komvux i sin hemkommun väljer av egen fri vilja detta system för att komplettera sin grundutbildning för att sedan gå vidare till universitet och högskolor. Varför låter ni inte Studiestödsutredningen klara av denna fråga? Vi bör föra den dit i stället för att slå undan benen på dessa kvinnor, som jag har försökt redovisa i mitt anförande. Lev upp till era paroller! Då skall jag kämpa tillsammans med er för att förbättra studiestödssystemet framför allt för kvinnor som saknar utbildning.
Herr talman! Det är frestande när man på detta sätt blir uppbjuden av en man i kammaren. Det tror jag inte har hänt mig någon gång förut. Men jag måste göra Sigge Godin besviken. Hanna Zetterberg kommer så småningom att ta upp diskussionen om CSN-kortet och kommentera varför vi har ställt oss som vi har gjort till just resebidraget till SSV. Jag vill passa på att påminna Sigge Godin om att det finns en möjlighet att kämpa för de sämst ställda kvinnorna genom att se till att stödja det extra tillägg som barnfamiljer som har dålig inkomst kan söka och få. Men det har ni avslagit.
Herr talman! Det har kommit ett pressmeddelande från SSV i Härnösand där man beskriver denna situationen. Man talar om att den satsning som Sveriges regering vill göra på distansutbildning och på dessa skolor för vuxna, framför allt för vuxna kvinnor, spolieras därför att vi inte är beredda att föra över frågan till Studiemedelsutredningen. Det handlar faktiskt om 18 månader vi har framför oss. Till dess borde Studiemedelsutredningen ha kunnat fixa detta. Det går inte att säga att ett CSN-kort som avskaffas i dag, vilket jag tror kommer att ske, skall vara grund för dessa människor att klara sin situation. Det är en omöjlighet. I kontakter har CSN sagt att bl.a. SJ inte kommer att ställa upp på att göra något för de vuxna. Vill de göra något vill de göra det för ungdomarna. Vill flyget göra någonting gör de det för ungdomarna för att lära dem att resa på ett visst sätt. Därför är CSN kortet ingen lösning för dessa människor.
Herr talman! Jag tänker, som jag sade tidigare, inte ta upp denna debatt just nu, eftersom det inte är min uppgift. Jag vill bara säga till Sigge Godin att jag har större tilltro till det som vi har sagt om möjligheterna att förändra studeranderabatterna. Jag har inte alls sådana upplysningar som Sigge Godin har fått från CSN om reseföretagen, utan jag har fått helt annan information.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag avser att utvidga den Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor så att samtliga riksdagspartier blir företrädda. Jag anser att samrådet kring krigsmaterielfrågorna bör breddas. När det gäller detta samrådsförfarande vill jag först erinra om den ordning som sedan lång tid tillbaka finns etablerad och som innebär att ärenden av större vikt kan hänvisas till Utrikesnämnden. I denna finns i dag samtliga riksdagspartier representerade. Därutöver kan sägas att en särskild statssekreterargrupp för närvarande har till uppgift att gå igenom krigsmaterielpolitiken och med denna sammanhängande organisatoriska frågor, bl.a. nämndens framtida uppgifter och sammansättning. I avvaktan på resultatet av detta arbete är det vår avsikt att låta nämndens sammansättning vara oförändrad i jämförelse med tidigare.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var ett klarläggande svar. Svaret på Gudrun Schymans fråga var kort sagt ett nej. Statsrådet avser åtminstone inte för närvarande att utvidga den rådgivande nämnden så, att samtliga riksdagspartier blir företrädda.
Då Gudrun Schyman som framställt frågan anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Jan Jennehag i stället fick delta i överläggningen.
Jag utgår ifrån att den särskilda statssekreterargruppen har fått något slags direktiv och även en tidsplan för sitt arbete. Då är mina frågor: När kan vi vänta resultatet av detta arbete? När kan det planerade utökade och breddade samrådet kring krigsmaterielfrågorna komma till stånd?
Herr talman! Det är min förhoppning att gruppen skall bli färdig med sitt arbete under våren så att vi kan presentera det inför riksdagen i år. Det är också av det skälet som det enligt min uppfattning hade varit direkt olämpligt att återkomma två gånger till riksdagen under samma session i samma fråga. Det ursprungliga antalet ledamöter är angivet i riksdagsbeslutet. Skulle vi ha utvidgat nämnden interimistiskt hade vi då fått gå till riksdagen två gånger i samma fråga, och det brukar inte riksdagen tycka om.
Herr talman! Jag kan acceptera de principiella svårigheterna enligt det som statsrådet nyss har sagt. Min tolkning är då att den nya nämnden kan vara i verksamhet under hösten.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag avser att i dess helhet offentliggöra en PM från 1994. Vissa delar av denna PM har nyligen citerats i massmedier. Promemorian ifråga är inte en allmän handling utan ett arbetspapper som upprättats inom KMI som ett diskussionsunderlag i det löpande beredningsarbetet. För min egen del reagerade jag starkt mot innehållet i denna promemoria då den först presenterades för mig i december i fjol. Jag gjorde vid den tidpunkten helt klart för mina medarbetare att det inte kunde betraktas som ett beslutsunderlag för regeringen. Det är regeringen och inte KMI som fattar beslut om utformningen av krigsmaterielexportpolitiken. Diskussionsunderlaget återspeglar inte regeringens ståndpunkt i någon fråga. Jag betraktar det tvärtom som avfört från dagordningen. Det är sålunda inte en allmän handling utan ett internt arbetspapper. Ett offentliggörande är därför inte aktuellt. Däremot anser jag det rimligt att berörda partiledare ges möjlighet att ta del av promemorian. Då Gudrun Schyman som framställt frågan anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Jan Jennehag i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Sten Andersson pekar i en fråga till mig på vissa uppgifter om svenska inköp av krigsmateriel från Israel och anser detta vara ett utslag av en inkonsekvent lagstiftning och "en inte obetydlig dubbelmoral". Jag anser inte att vår lagstiftning på området är inkonsekvent. Den reglerar endast den svenska exporten av krigsmateriel. Importen av krigsmateriel är däremot inte reglerad i lag. Den anskaffning av krigsmateriel som äger rum för det svenska försvarets behov sker genom statliga myndigheters försorg enligt de riktlinjer och anvisningar som statsmakterna anger. Vad beträffar exporten ålägger vi oss bestämda restriktioner bl.a. i syfte att inte förvärra konfliktsituationer i andra delar av världen eller att försvåra deras lösning. Mellanöstern är en region där särskilt stor restriktivitet är motiverad i detta avseende. Importen styrs av behovet att till rimlig kostnad förse det svenska försvaret med den materiel som det behöver för att kunna hävda vårt oberoende och vår territoriella integritet. Om den nödvändiga teknologin inte finns i Sverige eller om kostnaden för nationell tillverkning är alltför hög görs inköp i andra länder. Vid både import och export är det således helt andra hänsyn som styr beslutsfattandet än frågan om att värna om andra länders försvarsförmåga. Regelverket för krigsmaterielexport står frågeställarens eget parti bakom. Det aktuella ärendet rörande import av stridsvagnsammunition från Israel initierades av en regering i vilken Sten Anderssons parti ingick. Om Sten Andersson anser det med stor majoritet antagna regelverket vara bristfälligt står det ju honom fritt att här i riksdagen motionera om ändring i detsamma.

Herr talman! Jag har ställt den här frågan därför att jag förstår inte varför vi här i Sverige en sådan lagstiftning som vi har. Att man inte skall kunna exportera vapen till vissa länder kan jag förstå, även om det konkret är obegripligt. Den som har pengar kan i alla fall köpa vapen, det vet även statsrådet. Jag hörde på TV häromkvällen hur man från Storbritannien säljer vapen till den som betalar mest. Men det obegripliga i det här sammanhanget är att om vi nu inte får lov att sälja vapen till Israel kan vi ändå köpa stridsvagnsammunition från Israel för att användas till våra nya stridsvagnar. Om man nu är litet av marknadsekonom kan man då räkna ut att styckepriset för Israel blir lägre, vilket bör innebära att Israels förmåga att fortsätta sitt s.k. krig blir förstärkt. Kan statsrådet på ett pedagogiskt sätt förklara varför vi inte får lov att sälja vapen till Israel medan vi får lov att köpa ammunition från Israel?

Herr talman! Om jag har möjlighet tänker jag faktiskt försöka i den mån jag har kapacitet att ändra på det här. Men jag begärde ändå ett litet pedagogiskt exempel. Statsrådet säger att det var den förra regeringen som tog initiativet. Men det förekom i alla fall inga invändningar ifrån socialdemokraterna, utan de accepterade detta. Men tala då om för mig hur jag skall kunna stå på Möllevångstorget i Malmö och tala om för mina eventuella väljare att Sverige inte får lov att sälja krigsmateriel till Israel, eftersom man då kan förstärka Israels krigsförmåga. Däremot kan vi köpa ammunition till våra stridsvagnar från Israel. Kan statsrådet ge ett hyggligt och vettigt pedagogiskt svar på min fråga är jag mycket tacksam. Det behöver jag ha när jag skall försvara detta. Det är helt klart som statsrådet säger att jag kan motionera och jag kommer att motionera. Jag tycker att våra vapenlagar är obegripliga.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag har tagit reda på om Venezuela, Mexico och Brasilien "omfattande och grovt" kränker mänskliga rättigheter. De tre länder som Yvonne Ruwaida tar upp är sådana där det finns skäl att noga följa utvecklingen. Detta sker också fortlöpande. Vårt regelverk bygger på en prövning från fall till fall. En bedömning görs enligt riktlinjerna för krigsmaterielexport när försvarsindustrin anmäler ett konkret ärende. När ett ärende aktualiseras görs en omsorgsfull bedömning av såväl respekten för mänskliga rättigheter som de andra krav som riktlinjerna ställer upp. Som underlag för bedömningen används all tillgänglig information. Vad gäller mänskliga rättigheter beaktas bl.a. den information som Amnesty International tillhandahåller. Regeringen gör sedan en helhetsbedömning av alla relevanta faktorer i ärendet. I denna helhetsbedömning fäster jag, helt i enlighet med riksdagens intentioner, särskild vikt vid frågan om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i det aktuella mottagarlandet. Detta är ett centralt villkor för att utförseltillstånd skall beviljas.

Herr talman! Jag läste i Svenska Dagbladet förra året att Bofors hade fått en order på Robot 70 från Venezuela och att denna order var värd ca 150 miljoner. Bofors kallade detta för en följdorder, och den följde på en order som uppgick till 350 miljoner. Jag vet att enligt s-kongressen skall en följdorder gälla t.ex. reservdelar för att hålla levererat system i gång.Var det här en följdorder? Var det Mats Hellström som gav tillstånd till den? Har Mats Hellström gett tillstånd till nya affärer med Mexico, Venezuela eller Brasilien? Jag har inte svar på den punkten.
Herr talman! Jag har just redovisat vilken export jag har givit tillstånd till under min tid - ingen sådan till Venezuela.